Herr talman! I årets valrörelse talades mycket om jämlikhet, och det är fullt naturligt med tanke på de stora klyftor som vi har mellan människor och mellan olika grupper och med tanke på att de klyftorna vidgas i stället för att utjämnas, som vi tycker att de bör göra. Vi har ett klassamhälle där det är svårt att bryta den onda cirkeln. Vi vidgar också klyftorna eller skapar ett nytt klassamhälle, t.ex. genom sociallagstiftningen. Redan vid födelsen finns ojämlikheten. Många barn, men tyvärr inte alla, är efterlängtade av föräldrarna och föds till en relativt trygg och ombonad miljö. De icke önskade barnen får en sämre start. Föräldrarna har just då, av den ena eller den andra anledningen, mindre möjligheter att ta hand om barnen. Ofta är det då samhällets resurser som är otillräckliga. Vi har t.ex. inte hyggliga bostäder i tillräckligt antal. Det första jag önskar ett litet människobarn är just att vara önskat, vilket är den första förutsättningen för jämlikhet. Den miljö barnen växer upp i kan vara mycket olika. Boendemiljön varierar starkt, och därmed också den stimulans olika barn får i sin utveckling. För att inte tala om hur olika föräldrarnas ekonomiska situation är. De barnbidrag som utgår i dag är så låga att de endast täcker en mycket ringa del av barnkostnaderna. Vi måste ha som målsättning att en mer betydande del av barnkostnaderna skall övertas av samhället. Vi måste gemensamt dela på det ekonomiska ansvaret för barnen. Vi har satsat och kommer att satsa mycket på utbildning. Jag noterar det med stor tillfredsställelse. Rätten till utbildning för alla på samma villkor är en av de främsta förutsättningarna för ökad jämlikhet. Jag hoppas att det skall komma att gälla för alla. Jag är emellertid ytterst besviken på regeringen, som inte har förstått hur viktig den allra första delen av utbildningen är, nämligen förskolan. En del barn har nu förmånen att få gå i förskola, andra har det inte. De barn som lever i torftiga förhållanden och som därför är i stort behov av en stimulerande och utvecklande miljö kommer ofta inte till förskolan. Men det är som sagt de som allra bäst behöver den. Det är minst lika bråttom med reformen förskola som det är med andra skolreformer. Förskolan måste bli obligatorisk, annars når vi inte alla barn. Vi når inte dem som kommer från skolpassiva eller kanske t.o.m. skolnegativa miljöer. Jag upprepar att förskolereformen brådskar. Jag är både ledsen och förvånad över att den socialdemokratiska regeringen inte vill ge alla barn en lika god start när de når skolåldern. Ojämlikheten förstärks, och ojämlikheten i utbildning begynner, en ojämlikhet som det sedan kan bli svårt att ta sig ur. Det måste alltid vara varje människas rätt att få utföra ett arbete. Varje individ i vuxen ålder som vill arbeta skall kunna få göra det. även de som uppnått pensionsåldern bör få någon lämplig sysselsättning, om de så önskar. Vi vet att alla i dag inte har den rätten. Jag tänker då inte minst på den stora dolda arbetslösheten bland kvinnorna. Dessa kvinnor har nästan accepterat att det inte finns något arbete för dem, och accepterat det på det sättet att de inte ens anmäler sig som arbetssökande. Det betalas mycket olika lön för olika arbeten i dag. Här växer klyftorna vid varje avtalsrörelse — detta har redan berörts i dag av flera talare. Klyftorna växer när lönerna höjs i procent och inte med belopp i kronor och ören. Den som haft det bra får det bättre, och den som är lågavlönad får visserligen en liten höjning, men den höjningen är så liten att den inte räcker mycket mer än till att täcka de utgiftsökningar som många gånger följer på en avtalsrörelse som utmynnar i höjda löner. På detta område fordras solidaritet mellan olika yrkesgrupper så att klyftan minskar. Men jag vill också påminna om det ansvar som både stat och kommun har med tanke på att de är så stora arbetsgivare. Om det genomfördes en jämnare lönesältning, skulle vi också komma bort från talet om vilka yrken som är fina och vilka yrken som är mindre fina. Det skulle då inte bli så att föräldrarna i sin föräldraambition försöker pressa in barnen i en utbildning som barnen inte har förutsättning för, utan föräldrarna skulle då välja en utbildning som passar till barnens begåvning. Den unge skulle få en utbildning som mera passar honom och finna ett yrke som han trivs med och blir stimulerad av. Men skall vi komma i den, som vi kan tycka, naturliga situationen, måste vi också i större utsträckning få lika lön för utfört arbete. Det betalas också olika lön för samma arbete, beroende på var man bor. Vi har ju fortfarande kvar dyrortsgrupperingen — som har påpekats här i dag — trots att utredningar visar att det inte är dyrare att bo på den ena orten än på den andra, Det finns alltså i Allmänpolitisk debatt dag inte längre fog för den lönegruppering som existerar. Vi betalar också olika skatt för samma inkomst. Jag tänker då inte på den olika kommunala beskattning som äger rum — den har ju orsaker som staten i varje fall inte råder så mycket över, utan den beror på vad kommunerna beslutar och vad kommunerna tar för avgifter för den service som de skall ge sina invånare. Jag tänker på statsskatten. Skatteuttaget är ju olika beroende på om vederbörande är gift eller inte. Vi anser numera att det är varje individs sak att välja levnadsform och att staten inte skattemässigt bör premiera den ena eller andra formen. Lika skatt för lika inkomst är ett jämlikhetskrav som inte längre får förbises. Jag sade förut att barnbidragen är låga. Kostnaderna för barnens vårdnad fördelas inte på något sätt. Det är föräldrarna själva som betalar dessa kostnader — jag frånser då den lilla grupp barn som har lyckats komma in på barnstugor, i vilket fall samhället betalar en del. Vi har ju ofta talat om vårdnadsbidrag för barn, men varken viljan eller pengarna har funnits för att realisera tanken. Mot bakgrunden av att det inte funnits medel för detta ändamål är det både upprörande och orimligt att gifta män genom vårt skattesystem gynnas, och gynnas mer ju högre inkomsten är. Det är en form av vårdnadsbidrag som utdelas men till fel personer. Reformen om egenbeskattning brådskar, och jag hoppas att vi mycket snart kan få förslag därom. Genom vårt pensioneringssystem, ATP, konserverar vi inkomstklyftorna även för dem som slutat att arbeta. I tjänstepensionssystemet tas alldeles för liten hänsyn till den samlade inkomsten under alla arbetsår. Låginkomsttagare, som i regel har många arbetsår, missgynnas av att de 15 bästa åren räknas, ty de har i regel en jämnare inkomst. Systemet med ATP har ju varit i funktion några år. Vi har sett att det medför ojämlikheter. Alltså bör det ske en översyn av ATP-systemet. I ATP-systemet sker också en upprörande uppdelning mellan män och kvinnor. Vi har änkepension men inte änklingspension, trots att avgifterna är lika. De flesta anser att det är att diskriminera mannen, och det är det väl, men jag tycker att det är en diskriminering även av kvinnan, som ju inte kan ge samma skydd åt de sina, om hon skulle falla ifrån. Man hoppas att den utredning som nu arbetar skall finna någon lösning, någon form av egenpension och då också högre barnpensioner. Ett annat jämlikhetskrav i fråga om pensioner gäller lika pensionsålder. Det är en orimlighet att människor med hårt kroppsarbete skall ha den högsta pensionsåldern. Frågan om en jämn pensionsålder är en jämlikhetsfråga som måste starkt prioriteras. Sedan några ord om bostadsfrågan. Det är naturligtvis en förstahandsfråga om jämlikhet att alla har en bra bostad som fyller de funktioner olika individer har krav på. Jag skall inte vidröra det dystra faktum att så många i dag saknar en hygglig bostad och i värsta fall inte har bostad alls. Jag skall i stället konstatera att många som hyr en lägenhet för stora pengar snart blir besvikna, när de upptäcker att bostaden fungerar så dåligt. Det är så dåligt med planeringen. Det finns långa korridorer som utgör dödutrymme, dörrar som går åt fel håll osv. Lägenheten är kanske dyrt utrustad, och utrustad lika för alla trots att vi har så olika behov och önskemål. Det har gått alldeles för mycket slentrian i bostadsbyggandet. Man bygger för det gamla familjemönstret och det gamla hushållet från en tid när varje familj kokade sin potatis och tvättade sin tvätt. Genom att man satsar så litet på boendeservice, tvingar man många kvinnor till ett dubbelarbete som de inte orkar med. Hushållsarbetet upptar den tid som de hellre skulle ägna barnen eller använda till fritidsaktiviteter. En god boendemiljö och en god boendeservice är förutsättningar för väl fungerande människor. Ett bostadsområde kräver många olika slags service. Jag skall bara nämna några. Jag tänker på behovet av restauranger, lekplatser som är både trafiksäkra och väl planerade, lokaler för fritidsverksamhet och — inte minst viktigt — ordnad barntillsyn. Kvinnorna når aldrig fram till jämlikhet, om inte frågan om tillsyn för barnen kan lösas. I en uttunnad glesbygd är det svårt att upprätthålla jämlikheten. Blir bygden alltför uttunnad, försvinner den service som har funnits. Posten dras in, handelsboden stängs och järnvägen läggs ner — i varje fall stannar inte längre några tåg vid stationen, och då har människorna inte mycket glädje av den. Dessa förhållanden drabbar de gamla människorna särskilt hårt. Gamla har det för övrigt många gånger besvärligt i vår tid. Pensionen är knapp att leva på, och de gamla har också — det har konstaterats i utredningar — en sämre bostad än de yngre och medelålders har. Det är ofta svårt för de gamla att finna sig till rätta, och jag tycker att man många gånger kan lägga märke till en förmyndaranda gentemot de äldre. Vi behöver visa större solidaritet och sträva efter en betydligt ökad jämlikhet. En stor grupp människor som har långt kvar när det gäller jämlikhet är de handikappade. Vi har i stort sett byggt upp ett samhälle för standardmänniskor — det har varit enklast så — utan större tankar på att det finns så många handikappade. Jag tänker då på bostäder, kommunikationer, arbetsplatser och allmänna inrättningar. Ja, i praktiskt taget alla situationer har det varit dåligt planerat och är det i stort sett fortfarande. En dålig arbetsmiljö och otillfredsställande kommunikationer gör ju att de handikappades ekonomiska situation de flesta gånger är bedrövlig. De dåliga kommunikationerna gör att de inte kan ta sig till sitt arbete, och arbetsmiljön är ofta sådan att de inte kan utföra sitt arbete där. Jag började mitt anförande med att framhålla att jämlikhetsfrågorna diskuterades mycket i valrörelsen. Måtte den debatten fortsätta. Vi har ett ansvar för att den intensifieras. Vi måste väcka solidariteten mellan olika grupper, mellan olika yrkesgrupper och mellan olika åldersgrupper men också solidaritet mellan storstad och glesbygd. Vi måste också arbeta vidare för att nå en social jämlikhet. Vi skryter ofta över att vi har ett välfärdssamhälle, men det finns fortfarande många luckor, och välfärden är inte rättvis. Utgångspunkten för politikerna måste vara att skapa trygghet för människorna, men det måste också vara en rättvis trygghet.

Herr talman! Genom mitt uppdrag i Europarådet upplever jag starkt det intensiva intresse som parlamentarikerna i det kontinentala Europa — ja, även i England — samt tidningarna och folken i gemen hyser för det europeiska samarbetet. Med hela sitt förnuft och hela sin känsla omfattar man där de europeiska integrationssträvandena. Inte minst har på sistone den sovjetryska ockupationen av Tjeckoslovakien givit dessa strävanden en starkt stöt framåt och skapat en känsla av att alla sitter i samma båt. Oron för ett allt starkare sovjetryskt tryck på Västeuropa i förening med oron för den sovjetryska flottans närvaro i Medelhavet har uppenbarligen medfört en ökad känsla av intressegemenskap. Strävandena har till följd därav fått ett allt starkare federalistiskt drag. Vi skall inte blunda för detta. Rörelsen är särskilt påtaglig, såvitt jag kan finna, i Beneluxländerna, i Västtyskland och i Italien men kanske även i Österrike. Mot denna bakgrund av sjudande eu Allmänpolitisk debatt ropeisk politisk livaktighet har jag så mycket mera på hemmaplan fäst mig vid det avtagande intresset för den europeiska tanken och för Europa. Det är precis som om de Gaulles motstånd mot EFTA-ländernas, enkannerligen Sveriges, anslutning till EEC och tiden som går utan att någonting händer har gjort att det svenska folket mer eller mindre har tappat lusten för europeiska engagemang. De bedöms ofta såsom utsiktslösa. Det gäller även kretsar inom den allmänna opinionen, vilka tidigare har burit upp den stora tanken. Ungdomen vänder ofta Europa ryggen och har andra ideal. Endast affärslivet inser nödvändigheten av den svenska anslutningen till EEC och vägrar att släppa taget. Jag noterar emellertid såsom en avvikelse från mönstret att TCO:s kongress i Malmö den 28 november, alltså om någon vecka, har fått rubriken »Sverige, Norden och Europa». Tyvärr har den svenska regeringen inte gjort så mycket för att hålla facklan brinnande och vägleda opinionen på detta område. Jag är rädd för att den svenska neutraliteten i vad det gäller Europa håller på att förvandlas till isolationism på det idémässiga området. Den svenska hemmaopinionen just nu förefaller desorienterad, för att inte säga desintresserad. På den handelspolitiska fronten visar regeringen beträffande EEC just nu ingen större aktivitet. är det defaitism som ligger bakom? Regeringen förlitar sig uppenbarligen på att den svenska exportindustrin av egen kraft skall kunna klättra över de minskade tullmurar på kontinenten som uppstått genom Kennedyrundan. De trevande försöken till samarbete inom forskning och teknologi är i och för sig lovvärda, men någon redovisning av dem har veterligen inte gjorts. Statsrådet Wickmans tanke från i våras på ett visst samarbete branschvis inom det industriella området har vi inte hört så mycket av. Och hur är det med EFTA? Organi sationen fungerar, men försöken att blåsa nytt liv i de domnande livsandarna tycks ha upphört efter mötet i Bergen i fjol. Den brittiska devalveringen stod inte i god överensstämmelse med EFTA-principerna och medförde ett påtagligt avbräck för den svenska exporten. Den brittiska nonchalansen mot EFTA-bröderna har helt nyligen tagit sig ännu ett uttryck genom beslutet av den 6 november om en införselavgift med 10 procent av värdet på djupfrysta fiskfiléer. Jag måste påtala och fästa regeringens uppmärksamhet på detta. Ur svensk synpunkt är det kanske ingen stor sak — den har större betydelse för Norge och Danmark — men den är symtomatisk för att engelsmännen inte bryr sig så mycket om vad EFTA bröderna tycker och tänker. Engelsmännen talar över huvud taget så litet som möjligt om EFTA; tyvärr är detta ett faktum. På det nordiska området hälsades det danska initiativet i våras till ett utvidgat nordiskt ekonomiskt samarbete med stort gillande i vida kretsar. Det finns enligt min mening en stark resonans för den nordiska samhörigheten. Inte minst i Skåne har vi svårt att förstå att Öresund utgör en gräns — Sundet är för oss fastmera ett föreningsband. Jag vill gärna i detta sammanhang ge mitt erkännande åt de nordiska landsorganisationerna för att de nyligen vid sin konferens i Göteborg gjorde ett uttalande till förmån för ökad samverkan i Norden. Men även då det gäller Norden börjar en viss pessimism så smått att göra sig gällande; herr Lundberg var tidigare inne på detta. Man frågar sig bl.a. om den svenska regeringen verkligen är beredd att nu utsträcka det redan inledda samarbetet till nya områden. Det hela tycks ha kommit till en kritisk punkt. Man förstår att det kan ta emot på jordbruksområdet; jag har fullt klart för mig att det området är besvärligt. Men är man också eljest på re geringens sida beredd att göra de uppoffringar som krävs och att göra de avsteg från traditionella svenska värderingar på lagstiftningsområdet och andra områden som erfordras för att tillmötesgå de övriga nordiska länderna? Och är man beredd att som en symbolisk gest snabbt medverka till en gemensam lösning av Öresundsbrofrågan? Herr talman! Det skulle vara en tragedi om Nordens länder även denna gång försitter det historiska tillfället. Jag skulle vilja efterlysa ett uttalande från regeringsbänken — tyvärr finns det ingen företrädare för regeringen närvarande i kammaren — om läget när det gäller de aktuella nordiska planerna. Över huvud taget skulle jag vilja plädera för en ökad handelspolitisk aktivitet när det gäller såväl EEC som Norden. Efter dessa utblickar utanför våra egna gränser skall jag övergå till våra inrikespolitiska problem. I den gångna valrörelsen har man på vissa håll praktiserat ett misstänkliggörande av den svenska företagsamheten, ej sällan på ett kränkande sätt. Det har påtalats förut här i dag. Massmedia har gärna öppnat sig för propaganda av denna typ. Jag beklagar det. Det är lätt att sådant kan leda till en förtroendekris kring näringslivet, vars följder inte låter sig överblicka och som skadar även samhället. Som mångårig funktionär inom en näringslivsorganisation är det mig angeläget att i detta sammanhang framhålla att livsnerven i varje affärsföretag är förtroende. Förtroende förutsätter å sin sida ansvarskänsla. Företagsamheten är väl medveten härom, och ansvarskänslan är såvitt jag har kunnat finna mycket större än vad riksdagskamraterna tror. Varje företag som sådant bygger på förtroende; på förtroende hos kunder och leverantörer, på förtroende hos kreditgivare och på förtroende hos anställda av alla kategorier. Det gäller att vidmakthålla och utveckla förtroendet. Att berättigad kritik emellanåt kan riktas mot enskilda företags åtgärder skall jag inte förneka. Det måste finnas utrymme för sådan kritik, men den kritiken borde rimligen vara saklig. En förutsättning för all företagsamhet är emellertid lönsamheten, som är den enda säkra mätaren på företagens effektivitet. En god lönsamhet är inte minst ur de anställdas trygghetssynpunkt ytterst betydelsefull. Det finns visserligen de som gör gällande att viktigare än lönsamheten är den sociala skyldigheten mot samhället och mot de anställda. Det låter sig säga, men annat än under en kortare tid kan en förlustbringande rörelse inte bedrivas. Särskilt betänkligt är att en bristande lönsamhet verkar hämmande på investeringsviljan. Det har förut i dag talats härom, även av finansministern. På sätt framgår av Industriförbundets i dag publicerade höstuttalande har avkastningen på investerat kapital under åren 1960—1967 till följd av kostnadsutvecklingen sjunkit från nära 8 procent till något över 4 procent. I en del företag ligger man till och med på minussidan. År 1968 har förvisso medfört någon förbättring på sina håll, det skall inte bestridas. Den vikande tendensen i fråga om näringslivets investeringar är uppenbarligen alarmerande. Frisläppandet av investeringsfonderna har endast delvis motverkat tendensen. Av de av Industriförbundet begärda åtgärderna för att stimulera näringslivets investeringar vill jag särskilt framhålla önskvärdheten av att ikraftträdandet av den nya arbetsgivaravgiften uppskjutes. Huruvida en sänkning av diskontot är möjlig har jag svårt att avgöra. I vad mån en kraftig omläggning av den ekonomiska politiken i expansiv riktning just nu låter sig göra är jag litet tveksam om. Vi vet att redan budgetåret 1967/68 visade ett kraftigt budgetunderskott — närmare 3 miljarder — på totalbudgeten, och ett minst lika stort budgetunderskott är uppenbarli Allmänpolitisk debatt gen att räkna med för löpande budgetår. Vi måste fortfarande slå vakt om penningvärdet. Den nuvarande relativt gynnsamma utvecklingen i fråga om den inre samhällsekonomiska balansen får inte äventyras. Prisoch kostnadsstegringarna måste hållas tillbaka. Som gammal högerman har jag alltid sett upprätthållandet av det stabila penningvärdet som en primär uppgift för den ekonomiska politiken. Jag har under årens lopp talat mig varm för den saken här i kammaren vid många tillfällen, men för det mesta utan att finna någon större förståelse bland vännerna i socialdemokratin. För mig var det ur denna synpunkt en högtidsstund när jag i förmiddags hörde herr Arne Geijers anförande om värdet av den relativt starka samhällsekonomiska stabilitet som under år 1968 uppnåtts. Jag vill gärna ge regeringen en liten blomma för dess medverkan till denna stabilitet efter alla tidigare utsvävningar i motsatt riktning. Herr Sträng har ju kommit till klarhet efter allt tidigare tal om de stora ambitionerna, om de nya, djärva målen. Genom att under 1968 stegringen av konsumtionsprisindex inskränkt sig till ungefär 2 procent har vi fått en samhällsekonomisk stabilitet som = varit större än vad vi haft under ett årtionde. Jag vill gärna konstatera detta. Särskilt fäste jag mig vid herr Arne Geijers konstaterande att arbetstagarna under året med en nominell lönehöjning av cirka 6 procent kommer att uppnå en reallönestegring av 4 procent, vilket är en större reallönestegring än vad man haft på flera år. Det är ett exempel på vad jag alltid gjort gällande, nämligen att den nominella lönehöjningen måste hålla sig inom ramen för produktivitetsstegringen om vi skall kunna bibehålla en någorlunda stabil ekonomi. Det är till fördel för alla, icke minst arbetstagarna. ning av låglönerna vill jag gärna erinra om att en dylik höjning, hur önskvärd den än kan vara, kommer att särskilt hårt träffa de industrigrenar som har den sämsta motståndskraften och den sämsta lönsamheten med hänsyn till den utländska konkurrensen. Inte minst blir det den mindre företagsamheten som kommer i kläm. Jag skulle vilja be herr Arne Geijer att verkligen lägga detta på minnet. Det kan eljest bli många mindre företag som inte klarar sysselsättningen. Löneproblemet är nämligen, herr talman, inte bara ett rättviseproblem utan också ett konkurrensproblem. Det finns ofta en gräns för företagens förmåga att betala höjda löner. Ett större bortfall av företagsamhet inom hemmamarknadsindustrin kan också få ogynnsamma verkningar för sysselsättningen. Vi får då ökad arbetslöshet. Den mindre företagsamhetens problem = förtjänar över huvud taget en större uppmärksamhet än vad som hittills visats. Det gäller inte bara småindustrin och hantverket utan också andra servicenäringar inklusive detaljhandeln. Försvinnandet av lanthandeln utgör enligt min mening en miljöförstöring. Vi måste fundera på vad som här kan göras. Till sist ett par ord till herr Högström. Jag kan förstå hans indignation över händelseutvecklingen i Kramfors. Jag skall inte gå närmare in på detta — jag känner inte till de lokala förhållandena — men jag skulle vilja komma med några allmänna reflexioner. Herrar Sträng och Geijer framhöll i förmiddags som ett resultat av den statliga politiken den höjning av produktiviteten som på senare tid ägt rum, och man menade att det var en fin fjäder i regeringens hatt. Jag har ingenting att säga om det. Men denna höjning av produktiviteten är i sin tur resultatet av den strukturrationalisering som skett, en strukturrationalisering som i viss mån framtvingats av kostnadsutvecklingen i samhället, för vilken regeringen inte kan fritas från allt ansvar. När sedan denna strukturrationalisering slår ut i form av driftnedläggelser, kritiseras näringslivet för detta. Företagen berömmes med andra ord för produktivitetsstegringen, men klandras för de driftnedläggelser som lett till denna stegring. Det är de senare som är medaljens baksida. Jag vill med detta inte säga annat än att saken inte är så enkel som herr Högström har framställt den. Det händer ju också att staten vid rationaliseringsåtgärder handlar på samma sätt. Hur många har inte blivit friställda inom domänverket”? Och vad har inte hänt i Töre?

Herr talman! Bara ett par ord till herr Jacobsson. Eftersom han har vänt sig mot mitt resonemang om nödvändigheten av strukturrationalisering, vill jag säga till honom att det inte råder några som helst delade meningar om behovet av strukturrationalisering i vårt näringsliv. Men vi har kritiserat det sätt på vilket strukturrationaliseringen skett i Ådalen. Framför allt har vi rätt att vara kritiska när företagsamheten utnyttjat råvaror och arbetskraftstillgångar och sedan flyttat vinsterna till andra delar av landet. Sedan vill jag gärna ge herr Jacobsson rätt i att livsnerven för all verksamhet när det gäller både det enskilda näringslivet och samhällsarbetet är förtroende till varandra.

Herr talman! Jag vill gärna passa på tillfället att tacka herr Jacobsson för det beröm som han gav regeringen. Herr Jacobsson brukar ju tillhöra regeringens kritiker i mycket hög grad, och därför tycker jag att det är all anledning att säga att det gläder oss att herr Jacobsson är nöjd med utveckling en. Det betyder ju att regeringen har skött sig så bra att den till och med kan få herr Jacobssons vitsord om god skötsel av landets finanser. Riksdagen håller sig med en god pressbevakning, men tyvärr har den ett fel — den är alldeles för senfärdig för att ledamöterna skall få en verklig nytta av den medan frågorna som diskuteras i pressen är aktuella. Det skulle vara önskvärt, om man fick översikterna tidigare. Det skulle ge mera av intresse och skulle stimulera den politiska debatten ytterligare. Men den som haft tillfälle att läsa den pressöversikt som vi fick i förra veckan har haft åtskilliga högtidsstunder under läsningen, om han befinner sig på den segrande sidan i valet. Klippen ur en rad borgerliga tidningar verkar vara tagna direkt ur Grönköpings Veckoblad, när man nu vet valutgången och ser hur de borgerliga bladen lade ut texten under de hektiska valveckorna i augusti och september månader. Allra mest spökbetonade är de ledarartiklar som så ensidigt uppehöll sig vid de teoretiska spekulationerna om hur det skulle gå för regeringen om man förlorade 5, 6 eller 10 mandat. Och inte mycket bättre är de spekulationer som Sifosiffrorna gav upphov till, i det den borgerliga pressen så intensivt sög på »segercigarren» att den inte märkte varåt valvinden i själva verket svepte. Förlorarna i 1968 års val är många, och de flesta av dem är dåliga förlorare. Sifo är en av dem som förlorat mest, och det värsta för det institutet är att tilltron till dess intervjumetoder har börjat svikta. Folkpartiet är annars det parti som förlorat mest, och de allra största förlorarna är dess högröstade unga garde — hattifnattarna som en äldre folkpartist en gång döpte dem till. Det där med halmhattar och dixieorkestrar gick inte hem hos väljarna, allra minst hos ungdomen. Har man kandidater i 70-årsåldern med en stark bindning till vissa ideella rörelser så var det minst sagt Allmänpolitisk debatt missriktade inslag i valrörelsen som man höll sig med. När så en tilltänkt socialminister i TV sökte intala Sveriges folk att vi hade Sveriges längsta bostadskö och partiledaren själv rekommenderade väljarna att i marginalvalkretsen Jönköpings län rösta med högern, så kunde det knappast gå på annat sätt än det gjorde. Men blodet — och i detta fall sammanbindningen med högern — var tjockare än vattnet, och i sak kanske det inte spelar så förfärligt stor roll om det ena eller det andra högerpartiet får mandatet. Det kan man kanske hålla med folkpartiledaren om. Högern rosade inte heller marknaden, även om den gjorde ett bättre val än folkpartiet. Kärleken de borgerliga bröderna emellan har väl inte blivit bättre av att högern aviserat att den skall byta namn och kalla sig samlingspartiet. Där gick en av de möjliga namnkombinationerna i den numera i fjärran liggande tanken på en sammanslagning av mittenpartierna åt skogen. Herr Hedlund lär knappast vara den som är närmast sörjande. Han har nu blivit den främste oppositionsledaren, och han var ju den ende som klarade sig på den borgerliga kanten. Till förlorarna hör också i mycket hög grad kommunisterna. Och det värsta för det partiet är att dess kärntrupper, däribland många med starkt facklig anknytning, nu lämnat den sjunkande kommunistskutan, kvarlämnande åt herrar Hermansson och Werner och möjligen Anders Carlberg att fortsätta den äventyrliga seglatsen. Valutgången blev en klar seger för socialdemokratin, och detta möjliggör att vi kan fortsätta på den inslagna vägen att förbättra, utveckla och omdana samhället i enlighet med partiets idéer. Det var utan tvekan de idéerna som betydde något i valrörelsen. Idén om jämlikhet anammades av alla partier, till och med av de konservativa, men det rörde sig härvid mest om en läp parnas bekännelse, och den kan ju inte vara så svår att ge. Men när det gäller den vardagliga politiken blir det socialdemokratin som i kamp mot borgerligheten kommer att få genomföra jämlikheten — precis som det alltid varit. Så var det när vi genomförde pensionsreformen. Nu vill fru Elvy Olsson ha en översyn av ATP, enligt vad hon sade i sitt anförande nyss. Men när det gällde att genomföra reformen, var både hon och centerpartiet emot. Så var det också när kampen stod om arbetsmarknadspolitiken, och så kommer det att bli när man går till attack för att få bort de privilegier som fortfarande finns i vårt samhälle. Den avtalsrörelse som nu ligger framför oss kommer att sätta viljan till jämlikhet på svåra prov. På LO-sidan har man i sitt utspel sagt ifrån, att man på dess sektor av avtalsförhandlingarna är beredd att satsa på att ge dem som har låga löner den största delen av förhandlingsresultatet. Det är förvisso en väg som är värd all rekommendation. LO har för övrigt redan tidigare sökt tillämpa den fördelningen. Något annorlunda ställer det sig hos de andra företrädarna för löntagarparten. SACO har exempelvis presenterat den s.k. livslönen, ett något märkligt och irrationellt inslag i avtalsrörelsen, som dock knappast förtjänar att tas på allvar. En utjämning i lönehänseende är nödvändig. Även om det här inte rör sig om någon lättlöst fråga med färdiga patentlösningar så får man inte förtröttas i kampen att åstadkomma rimligare och rättvisare förhållanden. Att döma av de stora bidrag som många företag delat ut till högern och folkpartiet, så lär det finnas utrymme för en höjning av lönerna till de sämst ställda. Det skulle rent av kunna vara en bättre placering än bidragen till de borgerliga partiernas valkassor. Det skorrar litet illa när man hör att det inte finns utrymme för löneökningar, samtidigt som det har bevisats att val bidragen har varit av betydande omfattning. Man kunde också tänka litet mera på den äldre arbetskraften och inte ställa den åt sidan, såsom tyvärr nu ofta sker. Men det är inte bara den privata företagsamheten som är kallsinnig mot jämlikhetssträvandena. Även på den statliga sidan finns det skönhetsfläckar. En av dessa berörde jag i ett anförande förra veckan i debatten om jämställighet för SJ-personalen beträffande traktamentsvillkor. Jag skall fortsätta med den jämförelsen genom att peka på de olikheter i traktamentshänseende som finns mellan olika personalgrupper på den statliga sidan. Varför skall det vara A-, B och C traktamenten, som gör att en viss statstjänsteman som är ute på en förrättning får 45 kronor i dagtraktamente, medan en annan får 43 kronor och en tredje 41 kronor? Kostar inte uppehället lika mycket för den lägre avlönade tjänstemannen som för den högre? Övernattningen blir väl inte heller billigare för den som har lägre lön än för den som har högre. Varför skall det i nattraktamente skilja mellan 33 och 37 kronor för olika grupper? Detsamma är förhållandet när det gäller semestrarna. Varför skall den som befinner sig i lönegrad 9 bara få 24 dagar, när den som är i lönegrad 10 får 27 och den i lönegrad 21 har 33 semesterdagar? Här finns det plats för ökad jämlikhet. Ett unikt grepp på jämlikhetsfrågorna tycks den veckotidning ha som för en tid sedan skrev om barnmaten i skolorna. Tidningen — i vilken någon »Överklassare» tydligen fört pennan — har upptäckt att det var så otrivsamt för barnen i de kollektiva skolmatsalarna. Det var bättre att komma hem till ett mammafritt kök och få en bulle än att sitta i matsalen tillsammans med kamraterna! Men hur många barn kan komma hem på en kort måltidsrast? Det blev än värre när man i fortsättningen skriver, att det inte är alla som tycker om att sitta i skolans matsalar och äta grovarbetarmat. Det där med »grovarbetarmat» skulle väl vara något alldeles förnedrande. Kan man tänka sig något så hemskt som att ett barn ur socialgrupp I måste äta samma kost som ett barn från socialgrupp III! Är det inte förfärligt? Nog har vi långt kvar till jämlikhet i vårt samhälle! Det visar sig att vi har långt kvar tills dessa strävanden är genomförda och till att jämlikhetstanken har nått ned till de skikt som indoktrinerar vårt folk genom veckotidningarna. Hur är det med jämlikheten för de handikappade grupperna? Finns den? Ja, i princip, men hur är det i praktiken? Hur är det med ersättningen för uet arbete som utförs vid de s.k. skyddade verkstäderna? Jo, det är en dålig betalning, som inte alls rimmar med vad man betalar på andra håll. Här kan man verkligen tala om ett låglöneskikt. Hur är det med den förbättring av invaliditetsersättningen som man trodde skulle komma? I stället för en förbättring blev det i många fall en försämring. Följden har blivit att ett fåtal nya människor fått denna ersättning, medan de som har fått sin ersättning nedräknad till hälften har ökat betydligt. Eftersom jag själv tillhörde den kommitté som föreslog reformen, vet jag att det aldrig var kommitténs avsikt att det skulle bli på detta sätt. Inte heller har det varit socialministerns avsikt att resultatet skulle bli detta. Det framgick klart av hans anförande i samband med propositionens behandling. Jag vet att riksförsäkringsverket har fått i uppdrag att se över bestämmelserna, och att man därför kanske måste vänta tills det blir en annan ordning, men jag tillhör uppriktigt sagt inte optimisterna när det gäller att vänta sig en snar ändring. Vad som inträffat är att de handikappade som uppbär invaliditetsersättning kommit i kläm mellan två statliga verks handläggning av ärendena. Arbetsmark nadsstyrelsen har att bevilja näringshjälp till handikappade, dvs. bland annat för invalidbilar, medan riksförsäkringsverket kommit att syssla med den försäkringsmässiga sidan. Det nuvarande tillståndet är otillfredsställande. Jag skall inte använda några hårdare ord i avvaktan på den undersökning som pågår, men jag undrar om det inte vore riktigt att man med en gång tog ett ordentligt tag och lät bara ett av dessa verk handlägga dessa bidragsfrågor. Det rör sig nämligen om bidrag, även om det ena utbetalas av riksförsäkringsverket. Ett annat exempel på olikheterna inom pensionsförsäkringens ram gäller den ersättning som utgår till de anställda vid de så kallade skyddade verkstäderna. Jag blev härom dagen uppmärksammad på hur olika förhållandena är för handikappade som kommer till sådana verkstäder, och hur olika de skilda försäkringskassorna bedömer förhållandena. Vid den verkstad jag åsyftar visade det sig att en handikappad som kom från ett län fick behålla 550 kronor i månaden av sin pension, dvs. hela folkpensionen, medan den som kom från ett grannlän bara fick 105 kronor att röra sig med. Det måste vara orimligt med sådana skillnader inom det här fältet. Min uppfattning är att det vore klokare att låta arbetsmarknadsstyrelsen ta hand om både beviljandet av näringshjälp och de bidrag som kan utgå till den handikappade. Då skulle man slippa att få frågan prövad av två olika instanser. Man finge en mera enhetlig bedömning, och jag tror också att man skulle slippa den byråkratiska tolkning som nu sker hos bland annat en del försäkringskassedelegationer. Det skulle verkligen finnas skäl att pröva en sådan ordning. För den handikappade skulle det innebära ett klart framsteg, en väg mot ökad jämlikhet i varje fall vid ärendenas behandling. Den enskildes intressen måste skyddas och bevakas, och vi måste komma bort från det tillstånd som nu råder att tolkningar av bestämmelserna kan ge olika utslag vid frågornas handläggning. Det är den enskilda människan som är beroende av de politiska besluten. Då måste vi också söka se till att hon inte kommer i kläm mellan olika lagar och bestämmelser.

Herr talman! Några ord till herr Göran Karlsson. När jag nyss överräckte en liten blomma till statsrådet Sträng, tog herr Göran Karlsson fasta på det. För att jag inte skall riskera att genom detta bli kollektivansluten till det socialdemokratiska partiet måste jag göra en reservation. Vad jag tänkte på när jag överräckte blomman var uteslutande den samhällsekonomiska balans som uppnåtts. Den stabilitet som vi fått under 1968 är givetvis en stor fördel. Jag tar inte tillbaka den lilla blomman, men jag vill gärna påpeka att regeringen har inte ensam äran härför; den internationella konjunkturutvecklingen har också spelat sin roll. Det finns dessutom åtskilligt annat som jag skulle vilja ha annorlunda i den ekonomiska politiken.

Herr talman! Jag kan trösta herr Gösta Jacobsson med att vi inte kollektivansluter enskilda medlemmar. Men skulle det vara så att herr Jacobsson har kommit på så goda tankar, att han vill anmäla sig som enskild medlem hos oss, så är jag den förste som vill stå fadder för honom så att han får inträde i partiet. Beträffande herr Jacobssons förklaring till blomman till statsrådet Sträng kanske jag bara får erinra om en gammal legend inom svensk fackföreningsrörelse. En av de fackliga ledarna kom hem på morgonkulan och sökte förkla ra för sin fru varför han varit borta så länge. Hennes svar blev: Förklara dig inte Charlie, det gör bara saken värre!

Herr talman! Efter den mycket hårda förkastelsedom som herr Göran Karlsson utfärdade över den socialdemokratiska politiken och framför allt över socialdemokraternas jämlikhetssträvanden, är mitt inlägg egentligen överflödigt. Ty det var verkligen en utomordentligt hård dom, herr Karlsson! Om man inte på förhand vetat var herr Karlsson är mantalsskriven i politiskt avseende skulle man rimligen inte tro att han var socialdemokrat, när man hörde hans anförande. Den senaste tidens politiska debatt har ju faktiskt kretsat mycket kring frågan om jämlikhet och det har debatten här i dag också gjort. I och för sig är det inte märkligt ty det är ju, som herr Göran Karlsson fastslog, så att socialdemokraterna har misslyckats med sin jämlikhetssträvan under den långa följd av år som de innehaft den politiska makten. Trots utomordentligt gynnsamma ekonomiska förutsättningar har, som jag antytt, inkomstklyftorna ökat. Den lågavlönade har i förhållande till den högavlönade sackat efter alltmer, eller, om man vill uttrycka det så, fått se den högavlönade alltmer skena i väg inkomstmässigt. En underlig utveckling i en tid då den gemensamma kakan och därmed också förutsättningarna för ökad jämlikhet och ökad behovstillfredsställelse blivit allt större. Trots alla försök till bortförklaringar av den kritik som härvidlag framfördes under valrörelsen, främst från center patiets sida, går temat ändå igen i preludierna till vinterns avtalsförhandlingar. Det ger mig anledning att slå fast att kritiken var berättigad, därpå finns det nu sanktion från allra högsta LO-håll. Intressant är i det sammanhanget också att notera närmast varnande och förebrående röster till grupper som ligger högt upp på inkomstskalan, nästan av gammal klasskampsmodell. Under valrörelsen buntade man annars på socialdemokratiskt håll med förkärlek ihop allt vad löntagare hette till kamp mot storfinans, arbetsgivare och inte minst oppositionspartierna. Det finns med utgångspunkt från centerns syn på jämlikhetsfrågorna ingen anledning till erinran mot vad som från LO-håll hittills sagts i avtalsfrågan. Kravet på samordning och kravet på garantier för kostnadsutvecklingen ligger ju också i linje med vad som från centerhåll flera gånger föreslagits, men som från regeringens sida avvisats. Ändå finner jag, herr talman, att det finns anledning att ett ögonblick stanna vid såväl den aktuella problematiken som vissa definitioner och gränsdragningar. Även om bedömningarna görs något olika torde samstämmighet råda mellan arbetsmarknadens parter om att utrymmet för löneökningar är begränsat. Det torde därtill vara icke oväsentligt intecknat på förhand genom höjda sociala avgifter, förkortad arbetstid etc. Det torde inte vara fel att påstå att denna del, kanske den största, fördelats efter den gamla principen att således den fått mest som tidigare hade det bäst. Att i denna situation tro på några väsentliga förändringar i relationerna även vid stillestånd i de högre inkomstgrupperna torde därför vara överdrivet optimistiskt. Det har sannolikt försuttits mycket större chanser tidigare. Problematiken förenklas inte heller av att den s.k. lönepotten, framräknad i procent eller kronor, inte finns på en hand eller lika fördelad inom skilda näringar och verksamhetsområden. Det finns i detta sammanhang företagsam het med gynnsamma konkurrensförhållanden, och det finns företagsamhet med mindre gynnsam till otillfredsställande såväl konkurrensförmåga som lönsamhet. Men fältet rymmer också löneområden i avsaknad av internationell konkurrens, exempelvis byggnadsbranschen för att inte tala om den offentliga sektorn, där löneökningarna betalas skattevägen. De här anförda förhållandena — det smala utrymmet för avtalsförhandlingarna och den ojämna fördelningen härav jämte det allmänt sett svaga sysselsättningsläget ger anledning till inte bara att analysera var låglönegrupperna finns utan också till att undersöka orsakssammanhangen bakom. Det går inte att som för något år sedan betrakta det som ett hälsotecken att s.k. låglöneindustrier läggs ner. När resultatet blir arbetslöshet och/eller ökade arbetsmarknadsåtgärder, är det inte längre fråga om någon hälsokur — för att tala med finansminister Sträng. För här berörda löntagargrupper är ju alternativet höjd lön och arbetslöshet inte heller någon lösning till det bättre. Om begreppet jämlikhet på detta område skall bli realitet, gäller det således inte bara en kamp för dessa grupper mot en arbetsgivarsida som redan är hårt klämd. Det krävs, förutom återhållsamhet från de grupper där kostnadsökningen bara övervältras på inte minst låginkomstgrupperna, också ökad omtanke från statsmakternas sida om den del av näringslivet som inte kan bära dessa kostnader. Detta kan synas orationellt och kan kanske av många betraktas som ren daddaverksamhet. Gentemot detta kan bara sägas att hela vår samhällsfunktion knappast har något gemensamt med rationalitet. Vi lappar och plåstrar i all oändlighet, när näringslivet inte längre fungerar. Frågan är, om det inte är mer rationellt att, för att använda samma uttryck, lappa näringslivet så att det fungerar. Herr talman! Jag vill således betona att frågan huruvida vi skall lyckas att lösa jämlikhetsproblematiken i långa stycken beror på om vi klarar det solidaritetsprov som ställs på oss. Jag vill också betona att frågan rimligen inte bör begränsas till ett spörsmål om låglöneproblematik. Definitionen bör vidgas och rimligen betecknas som låginkomstproblematik. Jag vill betona att det finns ett låginkomstproblem inte bara hos löntagare utan också hos stora grupper av företagare. Den utan jämförelse största låginkomstgruppen finns inom jordoch skogsbruk — en grupp vars inkomstnivå utan de två senaste årens rekordskördar skulle ha starkt försämrats utöver den sänkning som skett på grund av sjunkande skogsinkomster och bortfall av inkomst från sidoverksamhet av olika slag. Jag säger detta därför att också dessa människors situation är beroende av nära förestående förhandlingar, där regering och riksdag har direkt engagerats och där det således inte kan hänvisas till uppgörelse mellan två avtalsslutande parter. Jag vill betona att stora grupper av jordbrukarna har fått sin situation försämrad både på grund av ogynnsam prisnivå och på grund av de statliga rationaliseringsbestämmelsernas utformning, i vilket fall både direkta och indirekta följdverkningar kan noteras. Man lider i dag inom många jordbrukarhem av att man är ställd vid sidan om varje möjlighet till statligt stöd för rationaliseringsåtgärder. Man får därtill ta konsekvenserna av ett icke marknadsanpassat stöd för ökad animalieproduktion och därmed = överproduktion = framsprungen utanför det egentliga jordbruket. Vad beträffar jämlikhet och trygghet är det icke bara fråga om pengar eller om inkomststandard. I jämlikhetsoch trygghetsbegreppet ingår också lika delaktighet av samhällsservice av olika slag, oberoende av bostadsort och oberoende av bebyggelsetyp. Att det härvidlag finns en påtaglig oro inom stora delar av vårt lands glesbygdsområden och även inom mindre tätorter, är all deles uppenbart. Den överdrivet koncentrerade samhällsplaneringen jämte den nuvarande krasst ekonomiska synen på exempelvis SJ:s och postverkets samhällsfunktioner hotar att ställa stora områden utanför en framtida rimlig samhällsservice. Den regionala utfrysningen då det gäller statligt stöd till jordbruksrationalisering är också ett allvarligt hot mot vissa bygder. Som ett komplement till den ekonomiska trygghet som vi betraktar som självklar för den enskilda medborgaren borde riksdagen också göra en principdeklaration om de olika landsdelarnas och bygdernas rätt att få förbli 1evande. Man kan beteckna denna rätt som bygdetrygghet. Vid all samhällsplanering bör eftersträvas att de olika bygderna får förutsättningar att upprätthålla ett visst befolkningsunderlag för att klara samhällsfunktionerna. En sådan målsättning är både ekonomiskt och socialt motiverad. Om alla direkta och indirekta kostnader tas med i kalkylerna, är en bebyggelsestruktur som tillfredsställer dessa krav sannolikt att föredra framför den storstadskoncentration som vi nu är på väg mot. Om en dylik garanti eller uttalad strävan tillkännages och uppföljs av en dito handlingslinje inom lokaliseringspolitiken, ges också indirekt en positiv injektion i bygdens näringsliv. Då skapas tillförsikt i stället för ovisshet bland människorna i de berörda bygderna. Den planering som i dag sker inom kommunblock och regioner tillfredsställer icke dessa trygghetskrav. Den är för regioner med hittills vikande befolkningsunderlag ingen plan för utveckling — i bästa fall för stagnation, i många fall för avveckling. I ivern att skapa stora tätorter, långt större än vad som enligt nutida begrepp behövs för en fullgod samhällsservice, planeras så gott som all utveckling i länets residensstad eller måhända någon stad därutöver. Man odlar tesen att de små orterna och de s.k. underregionerna skall frodas i storstadens skugga. Jag vill betona att den övertro på stora punktinvesteringar på en eller ett fåtal platser inom ett län, som vår tids planering kännetecknas av, ingalunda garanterar den bästa totala utvecklingen. Om den fullföljs utgör den emellertid ytterligare ett hot mot avfolkningsbygderna. Herr talman! Den senare delen av mitt anförande har utomordentliga beröringspunkter med den på allra senaste tiden aktualiserade frågan om kommunal sammanläggning tvångsvis. Jag skall inte fördjupa mig i denna fråga, ty jag förmodar att det finns anledning att återkomma. Låt mig bara göra någon enkel reflexion och uttala en förhoppning. Enligt vad som framgick av gårdagens radio och TV meddelade kommunikationsminister Lundkvist, att han på grundval av en tjänstemannapromemoria, upprättad i kanslihuset, ämnar fråga kommunerna varför den frivilliga kommunsammanläggningen går så sakta, detta dock utan att ha tagit ställning och utan att ha några avsikter. Osökt gör man den reflexionen, att om regeringen inte har några avsikter med detta utspel, varför frågar man då? Det gäller ett område där kommunerna har både sin suveränitet och sin frivillighet klart deklarerade i ett riksdagsbeslut. Har regeringen för avsikt att respektera kommunernas vilja, bör man ju lika gärna kunna respektera den outtalad men i handling bevisad. När denna nyhet redovisades i TV uttalade sig som representativ för kommunerna ett borgarråd i Stockholm, och hans kommentar var att »nu måste något ske». När nu statsrådet Lundkvist funnit sig föranledd att vidtaga en koll av läget, om jag får uttrycka mig så, vill jag uttala förhoppningen att det inte blir denna borgarrådsröst eller andra storstadsröster som fäller avgörandet, utan de verkligt berörda delkommunernas röster.

Herr talman! Herr Kristiansson sade i inledningen, att om han hade lyssnat till vad jag sade i mitt anförande, så skulle hans eget anförande vara öÖverflödigt. Jag instämmer med herr Kristianson!

Herr talman! Vid en allmän debatt här i riksdagen efter ett val brukar det bli en viss genomgång av den propaganda och de metoder som har förekommit i valrörelsen. även om denna debatt tidigare vanligen allra mest brukat vara förlagd till andra kammaren, har i dag också i denna kammare behandlats en hel del av vad som förekom i valstridens hetta. Jag skall inte förlänga just den debatten. Jag vill bara peka på en sak. Det verkar som om det i år skulle ha inträffat flera händelser som har blivit anmälda och efteråt får klaras ut av våra domstolsinstanser än tidigare. Det gäller då vad som har förekommit i samband med själva röstavlämnandet i valet. Man tycker att det borde vara en hederssak för samtliga partier att inpränta hos sina valarbetare att hålla sig inom ramen för vad som är lagligen tillåtet och inte driva det politiska intresset så långt, att enskilda personer går utanför lagens råmärken. Visst kan allt här i livet missbrukas, och här förekommer ett allvarligt missbruk av de medborgerliga rättigheterna, när någon visar ett så stort intresse för att samla röster vid ett valtillfälle att han bryter mot gällande lag och bestämmelse. Att valsäkerheten skall vara tryggad och att det för de röstande skall vara möjligt att utan insyn av någon annan lämna sin röst är något som borde respekteras av alla. Jag tror att det hos alla här i riksdagen finns en stark känsla för att det skall vara på det sättet, men den känslan och det intresset borde också finnas hos alla de utanför riksdagen, som sysslar med val och valarbete. Det var nog rätt många — även om beslutet fattades i enighetens tecken — som år 1965 var tveksamma inför den ordning som då tillkom när ombudsröstning infördes med valsedelsförsändelse för väljare, som på grund av sjukdom, lyte, vanförhet eller hög ålder är förhindrad att inställa sig i vallokalen. Även på utredningsstadiet diskuterades denna fråga ingående om obehörig påverkan vid röstning. Där dryftades flera olika förslag. Vi har alla varit intresserade av att möjligheterna till röstavlämning har vidgats och att det göres lättare för de röstande att avlämna sina röster. Utvecklingen har också gått i den riktningen. Men den misstanken var berättigad, att ombudsröstningen för de sjuka och gamla var sådan att det låg nära till att den kom att missbrukas av mindre nogräknade personer. Ja, bestämmelserna i detta fall är sådana att de riktigt inbjuder till missbruk. För två år sedan — 1966 — när denna ombudsröstning prövades första gången var man tydligen mera försiktig och något valfusk kom den gången inte fram i ljuset. Vid det senaste valet däremot har det inträffat så mycket mer av vad som inte skall förekomma. Även om det har gjorts en hel del anmälningar och även om vissa fall blir föremål för behandling i domstol, kanske rösterna inte har haft någon större inverkan på valresultatet. Oberoende av hur otillbörligt tillkomna röster påverkat valresultatet är händelser av sådant slag som här har förekommit brott mot valhemligheten. Otillbörlig påverkan vid val är en sådan allvarlig händelse, att den måste på allt sätt uppmärksammas. Det finns länder där man alltid räknar med att valfusk förekommer när val förrättas, men bland dessa länder skall inte Sverige höra hemma. Om det när det gäller den här åsyf tade ombudsröstningen kunde för hela landet ske en redovisning av hur dessa valsedelsförsändelser har = tillkommit och det hela har fungerat, skulle det säkert bli en rätt dyster bild. Valfusk av det slag som här förekom är svårt att kontrollera. Säkert kommer ett överväldigande flertal av dessa händelser aldrig fram i offentlighetens ljus. En länsåklagare har uttalat, att valfusk förekommit i alla tänkbara former, och det säger inte så litet. Även om den formella rätten finns kan det inte vara riktigt att t.ex. en föreståndarinna på ett ålderdomshem också fungerar som en mycket intensiv valarbetare och samlar ihop största möjliga antal röster bland vårdtagarna på hemmet eller anstalten. Om föreståndarinnan vill vara valarbetare utanför det egna vårdhemmet, finns ingenting att erinra mot ett sådant åtagande. De som har sin tillvaro på ålderdomshemmen är dock så beroende av föreståndarinnan och hennes medhjälpare att här mycket lätt kan förekomma en otillbörlig påverkan på de gamla, sjuka och orkeslösa.

Med sannolikhet finns det flera som röstat och som befinner sig i liknande tillstånd. Det må vara ett intresse aldrig så stort att rösträtten skall vidgas och att så många som möjligt skall kunna avlämna sina röster, men när röster lämnas av individer i sådant tillstånd, då har det gått till en oskälig överdrift. I samband med röstavlämningen vid senaste valet har sådana händelser inträffat att det bör vara angeläget med en översyn och en sådan ordning att även de väljares röster, som det här gäller, kan avlämnas under betryggande former. När riksdagen beslöt denna lagstiftning godtogs också ett uttalande av konstitutionsutskottet, att lagens tillämpning noga måste övervakas, och åtstramning av regelsystemet övervägas, om missbruk av lagen kunde konstateras. Nu kan sådana missbruk konstateras att en skärpning bör ske och valsäkerheten på ett bättre sätt tryggas. Det finns också möjligheter att mottaga rösterna från sjuka, gamla och andra som det här gäller på ett mera betryggande sätt, främst vid anstalter av olika slag, ålderdomshem etc. För att övergå till ett annat ämne så är de stigande skatterna ett ständigt återkommande bekymmer, liksom frågan hur mycket den enskilde medborgaren får behålla och hur mycket samhället och det allmänna skall ta hand om. Torsten Bengtson och flera andra talare har framhållit att kommunalskatten rakat i höjden. Jag delar även herr Bengtsons uppfattning att om underhåll och förbättring av vissa allmänna vägar nu också skall läggas på kommunerna — en tanke som vägverket tydligen är inne på — så blir det ytterligare bekymmer för många rena landsbygdskommuner. Från årets landstingsmöten och primärkommunernas budgetsammanträden har hörts många dystra uttalanden med anledning av den ekonomiska ställningen, som növändiggjort nya skattehöjningar. Inom landstingen underströks på olika sätt betydelsen av sparsamhet med hänsyn till ett sviktande skatteunderlag; om nu detta bara inte är fromma önskningar och ingenting mer. Detta med sparsamhet när det gäller skattepengar får inte bara bli tomma ord utan någon allvarlig mening. Ingen kan förneka att vi har fått ett för det stora flertalet tungt och hårt kommunalt skattetryck och att den utveckling som här pågår för fullt ger anledning till oro och bekymmer. Det kommunala skatteuttaget har sedan bör Allmänpolitisk debatt jan av 1950-talet stigit med i genomsnitt nära 100 procent. För de flesta skattebetalare är kommunalskatten — som så ofta har framhållits här i riksdagen — den stora och tunga skattebördan. Även om inte landstingen höjer skatten varje år så blev det i år höjningar i vissa fall med både 1 krona och 1 krona 50 öre. I genomsnitt har för landstingen skett en höjning med 48 öre per skattekrona enligt förslagen från förvaltningsutskotten. Kommunernas sammanlagda utgifter år 1967 svarade mot 17,5 procent av nationalprodukten och kan i år beräknas uppgå till cirka 19 procent. Det uttalades i olika sammanhang för några år sedan, att en kommunalskatt på 20 kronor var den övre gränsen och vad medborgarna skulle kunna orka med, en gräns som sannolikt genomsnittligt sett blir uppnådd eller bra nära uppnådd med de skattebeslut som i år har fattats. Åtskilliga kommuner har tagit ett stort och långt steg mot en sammanlagd kommunal utdebitering på 25 kronor. Frågan är om marschen när det gäller det kommunala skatteuttaget skall fortsätta mot 30 kronor per bevillningskrona om något år. Vi har kommit in i en period då skatteunderlaget ökar i långsammare takt än vad man tidigare räknat med. När nu kommunalskatten kommit upp till denna höga nivå och alla tecken tyder på ytterligare höjningar under år som kommer framföres ofta krav på att staten skall ta på sig vissa kommunala uppgifter. Tyvärr förs det fram krav på staten som om den hade obegränsade möjligheter och tillgångar. Även för statens del finns behov av ständigt ökade inkomster, och vi kan säkert befara höjda och stigande skatter även till staten i samband med att finanserna till nästa år skall klaras ut. Jag har säkert vid något tidigare tillfälle framställt frågan, var gränsen går för skatteuttaget i allmänhet och i synnerhet för ett kommunalt skatteuttag. Vi har så många statliga utredningar som arbetar, och här finns en viktig angelägenhet som behöver utredas och klarläggas. Det är så vanligt att försvara kommunernas ständigt ökade utgifter med att de beror på ålägganden från staten. Men här råder på många håll en dyrbar tävlan mellan kommunerna, helt utan statliga direktiv. När det t.ex. gäller industrisubventioner, där många kommuner har offrat stora belopp — ofta till ingen nytta — sker sådana till och med i strid med vad kommunallagen tillåter. Att det årtionde efter årtionde skall kunna förekomma ständigt återkommande skattehöjningar kan jag inte inse vara möjligt. Vem som än skall hejda denna utveckling måste här sättas in krafttag för att i första hand hejda alla skattestegringar. Allt som kan uträttas för att hejda utvecklingen i fråga om skatterna bör uträttas. Det kan inte vara möjligt med en stigande välståndsutveckling samtidigt som skatteuttaget ständigt ökar. Det är inte bara de som har stora och goda inkomster, som får känna av det hårda och tunga skattetrycket, utan även de som har låga inkomster.

Herr talman! Som ett allmänt slutomdöme om den valdebatt som har förts i år kvarstår en känsla av att de borgerliga och kommunisterna spred vilsenhet bland stora väljarskaror. Den känslan lever kvar, och möjligheterna att komma ur denna vilsenhet tycks inte ha blivit bättre efter valet. Det visar inte minst dagens debatt, där begreppen samling och splittring har korsat varandra upprepade gånger när borgerliga talesmän har uppträtt i talarstolen. I samma utsträckning som splittringstendenserna har blivit allt större inom borgerligheten har samlare av olika slag uppträtt. Fenomenet MDbS, medborgerlig samling, har inneburit att talet om samling fortsätter, medan de medborgare, som skulle bli föremål för denna samlingsverksamhet, tycks bli allt färre och de som blir kvar sprider sig åt olika håll. Nu har t.o.m. högern på äldre dar signalerat planer på att dölja sina framtida politiska ambitioner under en ny beteckning — herr Göran Karlsson erinrade nyss om det — och man skall kalla sig för samlingspartiet. Vi har redan avläst reaktionen bland de borgerliga broderpartierna, som tycks välva helt andra planer i detta stycke. Ett nybildat parti, som kallar sig för framstegspartiet, har helt nyligen framträtt. Vad den s.k. mittensamverkan mellan folkpartiet och centerpartiet i själva verket innebär blev allt oklarare ju längre valrörelsen pågick. Jag tror för min del att orsaken till denna vilsenhet ligger i de borgerligas upprepade oförmåga att redovisa ett klart alternativ till den socialdemokratiska politiken. Detta framgick särskilt när de borgerliga presenterade sina vagt uttalade överbud i förhållande till den utjämningspolitik, som socialdemokratin kommer att driva med ökad kraft under de närmaste åren. När vi lyssnade på högerledaren herr Holmberg några dagar före valet, då han i radio deklarerade högerns starka intresse för utjämningspolitiken, föreföll han att ha blivit felrefererad. Många ställde frågan om herr Holmberg på nytt blivit utsatt för ett av de många attentat som man från högerhåll senare anklagade våra massmedia för. Men vi som lyssnade i radio hörde alldeles tydligt herr Holmbergs röst. Högerledaren har heller inte såvitt jag vet — inte heller i dagens debatt — dementerat sin lovsång till utjämningspolitiken. Herr Holmbergs lovsång har kommit att sammanfalla med 40-årsminnet av »kosackvalet» 1928, då högern med framgång bedrev en hetspropaganda utan like mot en sådan politik. Då gällde det kampen mot den socialdemokratiska arvsskattemotionen, som främst bar Ernst Wigforss” signatur. Jag är övertygad om att vi tids nog på nytt får pröva de borgerligas i valdebatten förklarade iver att utjämna klassklyftorna i vårt land. Även kommunisterna har under senare tid lyckats skapa vilsenhet bland sina egna skaror, en vilsenhet som är större än någonsin — och det vill inte säga litet. Vi har under en tid bevittnat dragkampen mellan en högerkommunistisk falang, som i viss utsträckning nu lämnar partiet, en mittenkommunistisk riktning med partiledaren i centrum, och en vänsterkommunism som har sina ideal i Kina. Till detta kommer de grupper till vänster om vänstern, som sannerligen inte underlättar den politiska orienteringsmöjligheten. Vad som nu sker inom kommunistpartiet kan naturligtvis anses vara dess egen sak, men hur man uttolkar begreppet demokrati angår onekligen hela svenska folket. Som kammarens ärade ledamöter erinrar sig gjorde en av de ledande kårhusockupanterna i Stockholm i våras, herr Anders Carlberg, placerad på samma valsedel som partichefen herr Hermansson, ett mycket komprometterande uttalande om demokrati. Enligt ett offentligt protokoll föll hans ord på följande sätt: »Detta medför att vi inte kan strunta i parlamentet så länge folk tror att deras problem skall lösas där. Vi kan inte strunta i kårstyrelserna, studenterna förväntar sig att deras problem tas upp och behandlas i kårstyrelsen. Man kan inte vara antiparlamentarisk och antibyråkratisk innan man byggt upp någonting nytt. Man kan kritisera byråkratin och parlamentet, men man kan inte bojkotta dem så länge folket är intresserat utav dessa institutioner. Bolsjevikerna i Ryssland satt kvar i parlamentet också efter oktoberrevolutionen ända tills folket vände parlamentet ryggen, då slog bolsjevikerna till och la ned parlamentet. På samma sätt måste vi fortsätta i riksdagen, i kårfull Allmänpolitisk debatt mäktige, tills studenter och löntagare själva inser att dessa organ är betydelselösa.» Ingen av oss har anledning tvivla på att herr Carlberg har läst Lenins skrifter rätt och att han fullt korrekt kan återge vad han lärt och anammat. Det kan vara välgörande att ta del av detta mycket öppna språk som är så fritt från opportunistiska krumbukter. När den kommunistiske partiledaren som sitter i medkammaren — partiets vice ordförande sitter ju däremot i denna kammare och har nyligen talat från denna plats — under valrörelsen pressades på den märkliga inställning som vissa kommunister tycks ha till det parlamentariska styrelsesättet, gav herr Hermansson denna grupp benämningen »ultrademokrater». Detta tycks också ha skett med kommunistledningens goda minne, då herr Carlberg tilläts stå kvar på femte plats på kommunisternas stockholmslista. Med herr Hermanssons nyskapelse blev vårt politiska liv berikat med ytterligare en beteckning — ultrademokraterna — ett helt nytt fenomen på den politiska stjärnhimlen. Kanhända ultrademokraterna återkommer som eget parti vid 1970 års val när man nu ändå är i gång med så många partibildningar? Det talades onekligen ett klarare språk på 1920 och 1930-talen av kommunisterna när de på den tiden föraktfullt hånade demokratin och krävde proletariatets diktatur. Herr Carlberg håller fast vid traditionen. Man drömde om den starka handen, den enväldiga diktatorn, som skulle gripa makten och göra slut på den eländiga demokratin. De hade blivit och blev också senare bönhörda i sina drömmar. Sedan de politiska konjunkturerna svängde om blev det på modet att tala om demokrati även bland grupper som tidigare hade hyllat diktaturen. Det har skett bland ytterlighetsrörelser av olika kulörer, och den moderna politiska historien visar att ytterlighetspartierna 100 Nr 36 Allmänpolitisk debatt har haft många beröringspunkter med varandra. Ibland i sak, men oftare i taktik. Senast kommunisterna uppträdde som nyskapare av politiska begrepp var när man lanserade uttrycket »folkdemokrati». En folkdemokrati — denna dubbelbeteckning — skulle vara något förmer jämfört med vanlig demokrati. I den s.k. folkdemokratins hägn tillkom regimerna bakom järnridån. Begreppet blev svårt komprometterat. Valrörelsen 1968 hade rullat i gång, och i ett trängt ögonblick högg därför, som jag tidigare erinrat om, herr Hermansson till med en ny beteckning — ultrademokrati — för att också kunna ge plats åt vissa syndikalistiska och anarkistiska strömningar som snabbt medverkar till en fortgående upplösning inom den kommunistiska rörelsen. Redan nu hörs röster från en avgången partiledare om att det krävs en fastare partidisciplin i kommunistpartiet. Parollerna känns för övrigt igen från Östeuropa just nu. Ärade kammarledamöter! Jag tror att det är mycket väsentligt för all politisk debatt att man håller sig med klara och bestämda begreppsdefinitioner. Att gå fram under en felaktig politisk beteckning är dessutom ohederligt mot valmanskåren. Kommunistledaren har även denna gång tagit chansen att slingra sig ifrån en besvärlig frågeställning genom att skapa ett nytt begrepp. Man är ju van vid sådant inom kommunistpartiet. Hur är det för övrigt möjligt att beteckna herr Carlbergs politiska uttalanden i fråga om parlamentarismen som ett uttryck för en längre gående demokrati? En sådan analys är ju rent leninistisk! Förklaringarna kan bara vara två — antingen har kommunistledaren givit uttryck för en allmän politisk förvirring, eller också har han frestats att svänga sig ifrån politiska fakta. Det vore lugnande om förklaringen vore den förstnämnda, men jag misstänker att skälet tyvärr är att söka i den andra förklaringsgrunden. I fallet Anders Carlberg och hans meningsfränder — Anders Carlberg är för övrigt ordförande i Vänsterns ungdomsförbund — är det emellertid uppenbart att han håller fast vid gamla godtagna kommunistiska principer. Vi tror nämligen honom på hans ord. Och kan man inte göra det, har också han gripits av politisk förvirring. Vilken av de två förklaringsgrunderna som den kommunistiska partiledningen väljer får den själv ange. Partiets vice ordförande berörde inte detta i talarstolen här i dag, men mycket vore vunnet om vänstergrupperna av detta slag kunde bringa reda i sin egen tankevärld. Det är onekligen mycket värdefullt att man på olika håll börjat intressera sig för demokratins problem. Då tänker vi socialdemokrater på den parlamentariska demokratin och ingenting annat i dessa sammanhang. Vi måste klara ut positionen. Jag har nämnt kommunisterna, men också högern tycks i ökad utsträckning ha blivit mycket intresserad av dessa frågor, av högerledarens tal här i förmiddags att döma. Det var ett par vändningar i hans tal som verkade ganska förbryllande. Han talade om maktlösheten och främlingskapet i tillvaron på ett sådant sätt, att man trodde att herr Holmberg suttit i sommarstugan och läst Marx” skrifter för några månader sedan. Herr Holmberg förklarade sig vidare förstå ungdomens engagemang, dock inte »vänsterungdomens grovheter» mot det etablerade samhället. Vi fick veta att det är socialdemokraterna som är de etablerade. Vad som kunde menas med detta tal gavs ingen förklaring på, men vi vet också att det även hos högern finns en del katter bland hermelinerna. De har väl inte smugit sig in i högerpartiet? Jag avser här det samspel som högern bedriver med syndika listerna. Högern har någonting inom sin rörelse, som man kallar för »högerns centrala arbetarråd». Det har presenterats för en tid sedan i tidskriften Ung Höger. Av detta och en del annat material framgår att detta högerorgan, som tycks hata LO så svårt, har etablerat ett intimt samarbete med SAC — syndikalisterna. Detta är ett mycket intressant fenomen, och det finns skäl att fråga om även gamla högern på senare tid gripits av anarkistisk-syndikalistisk revolutionsromantik. Jag har ännu inte sett några reaktioner från Svenska arbetsgivareföreningen, men det finns ju alltid en möjlighet att den hör av sig. Det kommer onekligen som en överraskning för oss, som trodde att högern i dess helhet hyllade vedertagna parlamentariska principer och arbetsmetoder. Den ursprungliga syndikalismen har som bekant en mycket negativ inställning till parlamentarismen. Ärade kammarledamöter! Jag vill nu lämna denna sida av debatten, som handlar om så många destruktiva och negativa tendenser, och endast med några ord erinra om det konstruktiva som nu sker i debatten om en förnyelse av den demokratiska styrelseformen. När det gäller dessa frågor möter alltjämt stora problem. I en tid då demokratin befann sig i kris, hotad av högeroch vänsterextremister, fick vi uppleva att krav ställdes på ett effektivare samhällssystem. I dagens debatt står vi inför problemet att dels skapa en närmare kontakt mellan den enskilde medborgaren och förtroendemännen, dels skapa ett starkare och bättre samhälle. Medborgarna kräver att demokratin fungerar bättre än andra samhällsformer, och kan inte demokratin visa sin överlägsenhet som samhällssystem, kan nya mörkmän i nya skepnader göra sig hörda. I samband med beslutet om en ny grundlagsreform i våras gavs signaler om en fortsättning av reformarbetet kommunalt och regionalt. I dagarna har ett nytt utredningsmaterial och riktlinjer offentliggjorts, och ytterligare utredningsmaterial är att vänta beträffande den kommunala demokratin. Det är för tidigt att redan nu ha någon bestämd mening om hur våra framtida styrelseformer skall vara konstruerade. Detta är frågor av mycket stor räckvidd. Kanhända är det ett alltför grått och tålamodsprövande arbete för dem som nu kallats ultrademokrater eller något annat fint att syssla med sådana ting, men nog vore det nyttigt om man satte sig ner i sina studiegrupper och på allvar penetrerade demokratins problem, frågor som rör oss alla och är näraliggande realiteter. Jag är alldeles övertygad om att vi är i behov av ett nytänkande, när det gäller förnyelsen av demokratins arbetsformer. Pådrivande krafter är den fortgående urbaniseringsprocessen, samhällets snabba förändring, de allt större enheterna, industriellt och samhälleligt. På den andra sidan har vi stora områden som drabbas av utflyttningen. Vi står inför avvägningar, där frågan om största möjliga effektivitet måste vägas mot ett långt drivet folkstyre. Möjligheterna för oss att bedriva en kraftfull kommunal politik är av utomordentligt central betydelse i dessa sammanhang. Vi som är bosatta i en region som årligen får ta emot cirka 20 000 nya invånare, upplever mycket starkt detta behov som inte kan mötas utan en djupgående samhällsanalys. Det material som nu börjar komma ger underlag för en fruktbärande debatt, men trots allt ambitiöst utredningsarbete är vi också i behov av en djup vetenskaplig genomlysning av demokratins arbetsformer för att klarlägga hur den enskilda människan upplever sitt eget alltmer komplicerade samhälle. Herr talman! Under 1970-talet kommer säkerligen de problem som sammanhänger med fördjupande av en levande demokrati att spela en stor roll. Jag tror inte dessa frågor kan lösas i skenet av politiska fyrverkerier. Fyrverkerier falnar så fort! För ett omskapande av demokratin krävs ett tålmodigt vardagsarbete, som är förmer än de enkla slagorden och de mycket luftiga manifestationerna. Vi är tacksamma över att arbetsmaterialet nu börjar läggas på bordet. Det vore bra om även moderna revolutionsromantiker bemödade sig att tänka konstruktivt kring dessa realiteter.

Herr talman! I denna allmänpolitiska debatt har näringslivets villkor och utveckling fått stort utrymme. Jag vill i detta näringspolitiska sammanhang ta upp fiskerinäringens problem, aktuella inte minst i mitt hemlän, samt fästa uppmärksamheten på den ekonomiska kris som de svenska yrkesfiskarna drabbats av på grund av fiskerinäringens utomordentligt dåliga lönsamhet. I oktober månad i år utannonserades 119 fiskefartyg på västkusten till försäljning, men de är helt eller nästan helt osäljbara i dag utom till rent ruinerande priser. Man talar knappt i dag på västkusten om försäljningspriser, utan om assuransvärden. De stora svårigheterna inom denna näring är nu inte en isolerad svensk företeelse. Genom att fisket alltmer blivit en exportnäring har beroendet av utvecklingen på den internationella marknaden för fisk och fiskprodukter ökat. Denna marknad har under senare år kännetecknats av en skärpt konkurrens genom att fiskeflottorna i olika länder har byggts ut. Då beredda fiskprodukter är tullfria varor inom EFTA har konkurrensen på hemmamarknaden skärpts. Inom EEC-området planeras en gemensam fiskeripolitik, som kan skapa ytterligare problem för det svenska fisket. Våra fiskare får naturligtvis, de som andra, finna sig i våra handelspolitiska åtaganden, hur kännbara dessa än är. Men de begär konkurrens på lika vill kor, i all synnerhet som det svenska fisket inte i något avseende är underlägset andra konkurrerande länders. Våra fiskare har att konkurrera inte med yrkesbröder i andra länder utan med fiskenationer, där statligt stöd till fisket ger favörer som våra fiskare i dag saknar. I proposition 59 till detta års vårriksdag påtalades också detta. Våra fiskares missnöje med importen bottnar just i dessa förhållanden. Det är konkurrens på olika villkor. Det är också mot denna bakgrund som företrädare inte minst för västkustfisket i dag för fram önskemål om relativt omfattande ändringar beträffande de statliga insatserna på fiskerinäringens område. Jag vill inte påstå att statsmakterna har nonchalerat fiskerinäringens problem, även om de vidtagna åtgärderna har visat sig alldeles otillräckliga. Hösten 1967 tillsattes utredningen beträffande prisregleringen för fisk. Utredningens första och med mycket stort intresse motsedda delbetänkande resulterade i Kungl. Maj:ts förslag och vårriksdagens beslut om fortsatt prisreglering efter delvis nya grunder och inom ramen för en nykonstruerad förening — Föreningen Svensk fisk. De återstående arbetsuppgifterna är så många och av så komplicerad natur, att de säkerligen tarvar mycken tid för överväganden, innan några mer konkreta förslag till åtgärder kan väntas. Det är uppenbart att de i våras verkställda punktinsatserna — jag tänker då på de beviljade temporära anstånden med fiskerilåneamorteringarna och tillkomsten av Föreningen Svensk fisk — inte förmått dämpa krisen och ingjuta optimism i fiskareleden. Krisen håller fortfarande och då framför allt västkustfisket i ett kvävande grepp, som yttrar sig i nya konkurser och växande oro för morgondagen. Med all respekt för de vackra ambitioner som ligger bakom tillkomsten av Föreningen Svensk fisk är det tvivel underkastat, om prisregleringen ens i sin nya form kan bli den stabilisator vårt fiske är i trängande behov av. Roten till fiskerinäringens kris ligger djupare än att man kan nå den huvudsakligen genom administrativa åtgärder. En bekräftelse på den oro som krisläget inom västkustfisket utlöst utgör landshövding Per Nyströms åtgärd att föranstalta om en stickprovsundersökning av dagsläget i vissa typiska fiskaresamhällen. Resultatet av denna undersökning kan väntas när som helst och får väl bilda underlaget för nya överväganden, när det gäller att komma till rätta med problemen, i all synnerhet de akuta svårigheterna. Vår fiskarkår begär inga subventioner; det har de aldrig gjort, men de behöver i dagsläget billigare pengar, om man får uttrycka det så. Kreditgarantier som komplement till fiskerilånen behöver övervägas, men framför allt behövs i dagens läge en snabb lånegaranti för att ge fiskarna andrum och för att lätta trycket för dagen. Det är så underligt det kan låta rationaliseringen inom fisket — investeringar i allt större fartyg med dryga banklån till dagsränta — som förorsakar konkurser i dag. De bohuslänska fiskarna har under de senaste åren fått se sina inkomster minskade med 40 procent, och i denna situation måste någonting göras. I vårt västra grannland ligger fiskerilånen på 50 å 60 procent av anskaffningskostnaden — i en del fall betydligt högre — och i Sverige på 10 å 15 procent. Om våra statsmakter hade varit mera förutseende och haft en annan inställning till fiskerinäringen, skulle krisen i dag inte ha varit fullt så tryckande. Jag tänker då på de avvisade förslagen att ge fiskarna beskattningsmässiga möjligheter att under ekonomiskt gynnsamma år avsätta medel till investeringsfonder. Fiskarna hade därigenom varit bättre rustade att möta den kris som kom. Vårt fiske bör integreras med det svenska näringslivet på ett helt annat sätt än hittills. Det är ändå en näring, Allmänpolitisk debatt som ger oss beredskap i olika lägen. De bohuslänska fiskarna svarar för 60 å 70 procent av de svenska årsfångsterna, vilka representerar ett värde av cirka 150 miljoner kronor. Det är inte bara fisket, som berörs av krisen på västkusten. Servicenäringarna i skärgården, som förser fisket med bl.a. is, olja, redskap och lådor, brottas med stora svårigheter, eftersom de inte har möjlighet att få in utestående fordringar. Ett antal båtar tvingas ligga i hamn på grund av att ägarna inte får kredit för inköp av t.ex. is och lådor. Båtarna får ligga stilla och ägarna går i konkurs. Situationen är ytterst allvarlig och börjar leda till psykiska återverkningar på fiskarbefolkningen där ute. Det är heller ingen liten grupp människor som berörs. Det rör sig om 15 000—20 000 bohuslänningar som är direkt eller indirekt beroende av fisket. Herr talman! Jag har i denna debatt velat fästa uppmärksamheten på fiskerinäringens aktuella problem, problem som måste lösas med det snaraste, om det svenska fisket skall kunna överleva och som näring bestå för framtiden.

Herr talman! Den senaste valrörelsen hade ett märkligt dominant och mycket glädjande inslag, nämligen samtliga partiers krav på ett mera jämlikt och socialt mera rättfärdigt samhälle. Valrörelsen föregicks för socialdemokratins del av en väldig uppladdning för en politik i trygghetens och jämlikhetens tecken. Oppositionspartierna spann mer eller mindre på samma tema. Dessa riktade dessutom — med vilken rätt de gjorde det lämnar jag i detta sammanhang därhän — mycket grava anklagelser mot regeringen och regeringspartiet för att man inte hade tagit itu med rättviseoch jämlikhetsfrågorna på ett hårdare och effektivare sätt än som skett. Det är därför riktigt att säga att alla partier vädjade till väljarna om fullmakt att angripa samhällsorättvisorna och befordra jämlikhet mellan medborgarna. Konsekvensen härav kan bara bli, oavsett om man står som vinnare eller förlorare i valet, att partierna i denna riksdag är skyldiga att med kraft ta itu med rättviseoch jämlikhetsproblemen och då naturligtvis i första hand på de områden där vi har de mest utmanande förhållandena. Sådana finns det i sanning ett överflöd av också i Socialsverige. Det parti som inte fortsättningsvis tar dessa frågor på allvar kan — med rätta, anser jag — beskyllas för politisk otillförlitlighet. Jag vill innerligt hoppas, även om det kan förefalla naivt mot bakgrunden av vår politiska historia, att vi har kommit så långt i politisk kultur att vi nu kan vänta oss att de vackra talen över tag följs av handling. Såsom socialdemokrat vill jag under alla förhållanden hoppas att ingen skall få tillfälle att med rätta beskylla mitt parti för onödiga underlåtenhetssynder då det gäller att snabbt, kraftfullt och metodiskt angripa särskilt de stora och utmanande orimligheterna i vårt samhälle. Orättvisor och bristande jämlikhet har vi tyvärr inte bara på enstaka håll utan på de flesta områden i vårt samhälle. I åtskilliga avseenden ger man konkreta uttryck för verkligheten, om man talar om en klassoch privilegieordning. Riksdagen har därför ett synnerligen stort fält för den sorts kulturodling som kom till uttryck i de vackra orden solidaritet, jämlikhet och rättvisa. Det medges gärna att det här inte sällan är fråga om en tekniskt svårhanterlig odlargärning, men lika visst är att ganska märkliga ting kan åstadkommas t.o.m. på kort tid blott tillräcklig vilja och beslutsamhet föreligger. Det mesta av det som är vrångt är det inte därför att det måste vara så utan därför att vi tolererar — ja, delvis slår vakt om — det som är vrångt. 80 å 85 procent av svenska folkets inkomster beräknas härröra från lönearbete, alltså betalning för arbete och tjänster som utförs för annans räkning. Med denna väldiga dominans på inkomstområdet för löner och andra ersättningar för arbete är det alldeles klart att förmånsmönstret på lönemarknaden i allt väsentligt är avgörande för hur tillgångar och välstånd fördelas mellan medborgarna i vårt land. Detta äger sin giltighet, även om vi beaktar skatteoch socialpolitiken. En rättfärdig ordning på lönemarknaden är därför en absolut grundförutsättning för en rättvis social ordning över huvud taget. Omvänt kan sägas att ett privilegiesystem på lönemarknaden omöjliggör en hyfsad allmän social ordning i vårt land. Den som inte på allvar tar in lönemarknaden i de sociala värderingarna och strävandena kommer därför aldrig att kunna göra en verkligt konstruktiv insats. Hur ser nu vår lönemarknad ut? De flesta av oss känner nog sakförhållandet rätt väl, och jag tror att kammarens ledamöter så här dags rätt väl vet vilken bild jag har av den, men något bör väl ändå sägas för sammanhangets skull. Kan jag därjämte locka dem till debatt i frågan som till äventyrs har andra värderingar än jag så är det så mycket bättre. Det som för mig framstår som det principiellt men också sakligt orimliga är uppdelningen av löntagarna i tjänstemän och arbetare och den på denna uppdelning baserade olika behandlingen av löntagarna förmånsmässigt. Vi känner systemets historiska sammanhang, men det kan på intet sätt ursäkta dess vidmakthållande. Vad det här rör sig om är inte en obetydlig relikt från det råa klassamhällets tid utan ett ohöljt och vittomfattande privilegiesystem i vår tid av ytterst utmanande och odemokratisk karaktär, som gör vårt eljest rätt goda samhälle i betydande grad sjukt och osunt.

Systemet är sålunda inte baserat på några som helst sakliga kvaliteter. Ingen har heller lyckats uppvisa ett enda riktigt argument för detsamma. Det här systemet innesluter ett djupt förakt för de arbeten som med rätt eller orätt klassificeras som kroppsarbete och för utövarna av dessa yrken. Systemet representerar en cynism av sådan art att var och en som tänker igenom dess innebörd och konsekvenser måste uppleva det som förnedrande för vårt samhälle och vår kultur. Men systemet är inte bara orättvist och förnedrande, Det har en rad negativa verkningar i övrigt. Det är skadligt för produktionslivet. Det hindrar löntagarnas rörelsefrihet på lönemarknaden. Det bidrar till att vidmakthålla klyftor mellan individer och grupper i samhället. Det odlar och vidmakthåller falska värderingar och är en latent källa till olust, splittring, högfärd och underlägsenhetskänslor. På så sätt är det också det sannolikt största hindret för vårt samhälles demokratiseringsprocess över huvud taget, men först och sist är det ett upprörande orättvist och dumt system som inte är värt annat än förakt. En annan mycket olustig företeelse, om än kanske inte lika utmanande rent principiellt, är inkomstspridningen bland löntagarna, dels på grund av spridningens storlek, dels på grund av den värdering som sker av arbetsinsatserna — om man nu över huvud taget kan tala om värdering på allvar i det sammanhanget. Som jag framhållit tidigare i denna kammare anses det tydligen helt korrekt att somliga vid årsarbete skall nöja sig med kontantlöner på 12 000, 15 000 och 18 000 kronor under det att andra betalas dubbelt, flerdubbelt, tio, tjugooch trettiofalt mer än vad de bottenavlönade tillerkännes. Varje eftertanke borde säga oss att därest ett gott och kvalificerat årsarbete inte kan betalas med mer än exempelvis 20000 kronor så måste mycket krävande uppgifter till enbart för att motivera den dubbla lönen.

Den som läste intervjun i Dagens Nyheter i söndags med lagerarbetaren i Stockholm, som tjänade 17500 kronor per år och hade familj att försörja, fick en förnimmelse av hur det är att leva som lönemässigt utstött i vårt samhälle. Ändå representerar denne lagerarbetare ingalunda den absoluta botten i fråga om behandling förmånsmässigt på lönemarknaden; det finns ännu värre fall. De orimligheter jag här påtalat finns ingalunda enbart i förhållandet mellan arbetare och tjänstemän — när det gäller kontantlönen är spridningen ofta lika stor inom tjänstemannakåren som mellan arbetare och tjänstemän. ändock har de lågavlönade tjänstemännen med få undantag en bättre total status än arbetarna, på grund av att de behandlas väsentligt gynnsammare i fråga om de allmänna = anställningsvillkoren. De verkligt utklassade på lönemarknaden finns därför bland de s.k. kroppsarbetarna. Att de relativt sett illa behandlade tjänstemännen inte gör större väsen av sig beror säkert i inte ringa mån på att de själva — och detta med all rätt — upplever sin allmänna ställning på lönemarknaden trots allt som väsentligt bättre än den som den stora massan av arbetare har. Ett annat fenomen är att alla kategorier offentligt anställda i fråga om de allmänna anställningsvillkoren behandlas avsevärt bättre än motsvarande kategorier på den privata lönemarknaden. Inte heller för detta finns något sakligt skäl. Det innebär bara att de privatanställda skall vara med och ge förmåner åt de offentligt anställda som de inte själva får del av. Denna oordning odlas under parollen att staten skall vara mönsterarbetsgivare. Alla arbetsgivare borde självklart vara mönsterarbetsgivare, om inte annat så genom samhällets försorg; det finns ingen anledning att tillerkänna somliga löntagare förmåner som man av någon anledning inte är beredd att tillerkänna andra. Talet om mönsterarbetsgivare i den mening jag här redovisat fyller bara uppgiften att konservera en privilegieordning för de offentligt anställda; och för en sådan finns det som sagt inget som helst skäl. Lönemarknadens grundstruktur har vi ärvt från ett råare och primitivare samhälle än dagens. Trots det måste vi hävda att vår egen generation är ansvarig för dess existens, Vi skulle nämligen exempelvis under efterkrigstidens rika ekonomiska utveckling i vårt land ha kunnat skapa en väsentligt bättre ordning om vi bestämt oss härför. I stället har vi envetet hållit fast vid det gamla systemet och odlat en privilegieordning på lönemarknaden med sådan omsorg att den oinitierade skulle kunna tro att det var fråga om att vårda en dyrbar klenod i vår moderna kultur. Arbetsgivarvärlden, den privata och den offentliga, har haft ett väldigt inflytande på förmånsbildningen. Därför får arbetsgivare av alla kategorier och deras företrädare påta sig ett utomordentligt ansvar för vår situation. Men även den tjänstemannavärld som genom att utnyttja arbetsgivarens vänlighet sökt konservera sina starka positioner har ett mycket drygt ansvar i sammanhanget. LO har onekligen varit en kraft som påtagligt har strävat mot en bättre ordning. Men inte heller LO-rörelsen kan svära sig helt fri från ansvar, eftersom den kanske inte alltid med tillräckligt konstruktiv styrka har angripit missförhållandena och försvararna av missförhållandena, I dag kan vi märka en viss attitydförskjutning från företagarvärlden som åtminstone delvis ter sig lovande. I vart fall tycks man på denna kant inse att detta med tjänstemän och arbetare överlevt sig självt. I interna resonemang möter man sällan någon tjänsteman som ställer sig upp och försvarar den nuvarande ordningen. Men tyvärr måste vi konstatera att tjänstemannarörelsen arbetsmässigt försvarar nuvarande ordning. I vart fall har inget framkommit som pekar på att man i dag skulle vara beredd att gå in i ett arbete för en konstruktiv nyordning trots att man borde kunna vara ense om att vårt rika samhälle med betydande framgång kan angripa orimligheterna och att detta på både kort och lång sikt i högsta grad skulle gagna tjänstemannavärlden, särskilt de många som är sämst lottade. Av tradition blandar sig staten i dess egenskap av bevakare av allmänintresset i lönemarknadens angelägenheter endast i tvenne avseenden, nämligen som reglerare av rättsordningen vid tvister och öppna konflikter samt genom socialpolitiken, vilket senare faktiskt kommit till uttryck i lagarna om arbetstid, semester, ATP och annat. När det däremot gäller den egentliga löneoch förmånsbildningen överlåter staten åt arbetsmarknadens parter att bestämma. Inblandningen i dessa avseenden från statens sida sker endast i egenskap av arbetsgivare och storföretagare, och då är dess roll ytterst negativ i den meningen att den både accepterar och befordrar den privilegieoch klassordning som vi har på lönemarknaden. Eftersom staten tar ansvar och engagerar sig på alla andra områden i samhället är naturligtvis dess passivitet i förhållande till lönemarknaden högst märklig. Alltså, på ett område där avgöranden sker av väldig omfattning för medborgarna engagerar sig staten som förvaltare av allmänintresset endast högst marginellt. Det moderna Sverige har aldrig formulerat en teori eller ett moraliskt motiv för denna samhällets passivitet. Man säger endast att detta skall arbetsmarknadens parter klara själva. Och så blundar statsmakterna ganska ogenerat inför de orimligheter som utspelas på lönemarknaden. Detta är missförhållanden som om de skulle manifesteras lika påtagligt på andra områden genast skulle bli föremål för samhällsingripanden. Det är klart att om samhällsingripanden i fråga om förmånsbildningen inte skulle kunna ske med bättre resultat än de resultat som uppnås med nuvarande ordning har vi klart motiv för statens passivitet. Var och en kan emellertid lätt inse att staten har de formella och reella möjligheter som behövs för en konstruktiv nyordning, bara den bestämmer sig för att använda sig av möjligheterna. Enligt min uppfattning har egentligen arbetsmarknadens parter — och jag har tänkt mycket noga på detta — sakligt och moraliskt redan förverkat förtroendet att sköta löneoch förmånsbildningen och därmed rollen som främsta fördelare av arbetsbördorna och produktionskakan i vårt land. Egentligen kan man inte sköta sin uppgift sämre än man gör för närvarande, Så illa ställt är det enligt min uppfattning. Jag anser också att om inte arbetsmarknadens tunga parter kan enas om att ta krafttag för att starkt och metodiskt bygga upp en långt bättre ordning än den nuvarande, måste helt enkelt samhället överta ansvaret för förmånsbildningen och därvid bygga sin politik på de värderingar som normalt ligger till grund för reglering av relationerna mellan individerna i vårt samhälle. Jag har också den uppfattningen att statsmakterna så snart som möjligt måste göra detta klart för arbetsmarknadens parter. Då tror jag att de ansvariga på lönemarknaden kommer att tänka om och kanske sköta sin roll på ett acceptabelt sätt. En mycket näraliggande uppgift för staten är att tillse att den som arbetsgivare inte späder på orättvisorna ytterligare genom att utbygga de särskilt gynnades positioner ännu mer. Detta resonemang har särskild relevans i fråga om de allmänna anställningsförmånerna för statstjänstemän. Som alla säkert förstått vill jag med detta anförande först och främst vädja till riksdagens ledamöter att tänka om beträffande statsmakternas attityd till lönemarknaden. Jag vill alltså hävda att riksdagens ledamöter bär det yttersta ansvaret för ordningen även på lönemarknaden och att riksdagsledamöterna måste mobilisera sitt fina sociala sam vete för att även ifrågavarande avsnitt av samhället skall få ett värdigt innehåll för medborgarna. Detta korresponderar också helt med partiernas krav i den senaste valrörelsen på jämlikhet och rättvisa. Det räcker nu inte med att anklaga regeringen för brister, utan det gäller för oss alla att vara beredda till åtgärder som kan visa sig erforderliga inom en mycket snar framtid på ett område som i allt väsentligt bestämmer livsföringen för oss människor, åtminstone dess ekonomiskt-sociala innehåll. Ett dilemma är att de som administrerar vårt samhälle, dess organisation och näringsliv, tillhör de gynnade. De missgynnade står utanför den direkta administrationen. De är på så sätt i inte ringa grad utlämnade åt administratörerna. Vi som fattar beslut och administrerar bör inse och komma ihåg att detta bara ökar vårt ansvar. Jag ber, herr talman, att få göra en kort kommentar till den aktuella avtalsrörelsen. Som framgått av anförandet — hoppas jag — och som egentligen alla väl vet, har vi ett upprörande låglöneförhållande, som vi till varje pris måste göra någonting åt. Vi har begränsade resurser vare sig vi vill acceptera en penningvärdeförsämring eller inte. Det finns bara en väg om man skall lyckas göra något väsentligt för de sämst ställda, och det är att de gynnade nu avstår och avstår helt. Var gränsen skall sättas är en matematisk fråga, men det måste ske någonting. Vi kan inte stå till svars med att i valrörelser och i alla möjliga sammanhang oja oss över hur illa ställt somliga har det och sedan, när det förs fram konkreta förslag om realistiska lösningar, stiga upp och säga att det inte går — det som utomordentligt väl går om man bara vill. Det tillhör, herr talman, de märkligaste inslagen i den lönepolitiska debatten och i vår samhällsdebatt, att vi har tränat fackföreningsfolk och andra som stiger upp och säger att det t.ex. inte går att genomföra ett lönestopp när det gäller löner över 40 000. Det är helt fantastiskt. Andra säger att detta inte är någon metod, ty vi kan inte transferera pengar från en vinstgivande bransch till en annan. Man inför alltså en relevans som aldrig åberopas och beaktas i någon lönerörelse. Men när man skall göra någonting till förmån för de sämst ställda på allvar, som alla säger att man skall göra, kommer man med denna märkliga invändning. SACO har genom sin direktör sagt att man är inställd på samordning. Det är alldeles utomordentligt. Men det kan inte bli fråga om lönestopp ty, säger man, priserna kommer att stiga, och det skall vi ha kompensation för. Det får man gärna tycka, men när man gör det till något av ett moraliskt kvalitativt resonemang måste vi reagera. För tre år sedan fick folk i allmänhet nöja sig med blygsamma lönehöjningar. SACO tog till sina mångdubbelt. Detta var ett sätt att urholka värdet för de andra som har det sämre, men det var också ett sätt att psykologiskt och moraliskt göra denna lönerörelse omöjlig hos de breda massorna, hos dem som är sämst ställda.

Jag kan inte uppfatta detta resonemang på annat sätt än att man talar om samordning och utjämning men vill inte genomföra något sådant. Om de bäst betalade SACO-gubbarna får 2 procent, blir det kanske 2 000 kronor på ett år. Då har de sannerligen höjt sin standard mycket mer än de som får åtskilliga procent mer i de lägsta skikten. SACO har nyligen på nytt gett ut en livslönebroschyr som är genompyrd av förakt för kunskap och för socialt tänkande. För medmänniskor som läser broschyren är den full av utstuderade grepp, halvheter och bortglömda relevanser.

Jag tycker att den debattmetoden skall brännmärkas i riksdagen. Vi kan förfäkta olika meningar, men man skall inte framställa en sak på ett helt annat sätt än den är, vilket SACO gör i sina broschyrer. TCO säger att LO blandar sig i TCO:s politik. Man menar tydligen med darr på rösten att detta är orimligt. Men TCO blandade sig i högsta grad i SACO:s politik för tre år sedan. Vad menar TCO? Skulle vi, därför att vi är organiserade i olika landsorganisationer, inte diskutera ur hela samhällets synpunkt? Skulle vi var och en ha våra gårdar där vi smyger omkring? Är det social kultur? Eller hugger man ett argument bara för att få vara i fred i sin ombonade tillvaro och inte behöva ta ställning till samtidens problem? Den ledande mannen i TCO säger att Geijer, Nordgren och Persson vill ha klasskamp. Tidigare har han talat om avundsjuka. I den intervju, där vi beskylls för detta, säger samme man: Statstjänstemännen anser sig med all rätt ha väsentligt bättre allmänna anställningsförmåner än privatanställda tjänstemän. Det är orättvist, tillägger han, och nu måste det rättas till. När en TCO:are har sämre förhållanden än SACO-folket, då är det alltså orättvisa. När vi säger att kroppsarbetaren har sämre än tjänstemannen, då är det klasskamp. Detta är dagens debatt i lönepolitiken, och därför har jag hållit detta anförande. Det är alldeles nödvändigt att riksdagen intresserar sig för dessa frågor, ty vi vet i alla fall att vi här kan mötas till debatt och kan påräkna att vi lyssnar på varandra och Allmänpolitisk debatt försöker ta intryck av varandra, i vart fall när det finns vettiga argument att anföra. Låt mig, herr talman, till sist säga två saker. Det ena är att om någon ur detta anförande skulle ha läst ut att jag anser att alla tjänstemän eller välavlönade i samhället bär på en primitiv syn på lönemarknaden är det fel. Jag har alldeles särskild anledning framhålla det efter de många brev, telegram och påringningar jag har fått, sedan denna debatt om »avtoppning» på höjderna och »nerskjutning» i dalarna kom i gång i höstas. Jag har fått brev från högermän, storföretagare, docenter, civilingenjörer, och de säger: Jag är högerman, jag är folkpartist — inga centerpartister har hörts av, men de finns säkert med i samlingen fast de inte an mält detta —, och jag anser att det är alldeles riktigt — någonting måste göras. Här kommer jag, herr talman, in på en sak som jag skulle vilja kalla en diskussion om apparatens funktion — för att använda ett ord som Jan Myrdal har irriterat med under årens lopp. När jag deltar i interna debatter med TCO och SACO-folk eller vilka det nu är om dessa frågor, så har vi de mest stimulerande meningsutbyten. Vi blir aldrig ovänner. Man får ofta en klapp på axeln för de synpunkter man har. Och när någon kommer illa till, reagerar han precis som jag brukar göra, t.ex. å LO-folkets vägnar. Men sedan går vi hem var och en i sin apparat och kör vanmäktigt med den gamla visan, att vi också har lågavlönade, ingen kan ligga still när Priserna stiger osv., och då förlorar vi perspektivet på frågan. Så framstår vi som primitivare än vi i grund och botten är som individer, som människor, som sociala tänkare. Vi känner förlamning inför strukturen, inför apparaten, inför konstruktionen. Enligt min uppfattning måste det i en fullödig demokrati vara så att de som står i spetsen för organisationerna är skyldiga att ta hårda törnar med sina egna medlemmar, om det är nödvändigt för att befordra en vettig, allmänt social ordning. Jag minns 1949 och 1950. Jag tillhörde då dem som varmt talade för ett allmänt lönestopp. Några timmar efter det att beslutet därom var fattat av landssekretariatet, åkte jag till karlstadsområdet och höll ett föredrag. Läget talade naturligtvis objektivt för en sådan åtgärd, men det gick att övertyga våra sämst betalda då, och nu skulle inte SACO efter vad som skedde förra gången orka med en gest, inte ens för ett år. Det tror jag inte på! Det orkar ni visst om ni bestämmer er för att tala ut med era medlemmar. Till sist, herr talman, några ord om en annan sak. Häromdagen blev jag litet förtvivlad. Mitt uppe i hela denna debatt där vi redovisar myriader — höll jag på att säga — av oegentligheter i vår lönemarknad, får vi se att det föreligger ett förslag om att riksdagsmännen skall pensioneras vid 45 års ålder. Jag förstår att detta förslag inte kommer att upphöjas till lag av denna riksdag. Jag var förvånad över att det kan komma fram ett sådant papper. Menar vi riksdagsmän alltså att vi som en generell grupp kan tillerkänna oss pension vid 45 års ålder utan att ge alla medborgare samma förmån? Vi kan ta ut Andersson och Pettersson, som kanske behöver det. Vi kanske kan peka ut en yrkesgrupp som behöver det. Men kan vi förfara på det sättet för hela vårt kollektiv? Vi skall gå den andra vägen och röja upp med oegentligheterna. Jag vill, herr talman, hoppas att denna riksdag inte i detta avseende skall klassificera sig som balettdansöser. De får nämligen pension vid 45 år.

Herr talman! Herr Palm stod för en dryg timme sedan här i talarstolen och gjorde några insinuanta uttalanden om högerpartiet. Jag tänker, herr talman, inte i kväll ta upp en debatt med herr Palm om detta. Jag kan bara utlova att vi mycket noggrant skall läsa protokollen och se vad den verkliga innebörden är i herr Palms insinuanta uttalanden. Därefter får vi tillfälle att återkomma. Jag skall i stället, herr talman, från denna talarstol ta upp någonting som kanske kan anknyta till problemen kring låglönegrupperna i samhället. Jag skall plocka ned det hela till den jordiska tillvaron och ge ett exempel som just i dagarna hänt i verkligheten. Exemplet hämtar jag från mitt eget län. I början av september i år förebådade länsarbetsnämnden i Norbotten att ekonomiskt stöd skulle kunna utgå till en del jordbrukare i glesbygderna för upprustning av deras ladugårdar. Avsikten var att försöka skapa sysselsättning åt människor som lämpligen inte borde omskolas på grund av för hög ålder. Denna åtgärd ansågs av länsarbetsnämnden vara av arbetsmarknadspolitisk karaktär. För några dagar sedan kom emellertid de första ansökningarna, som av länsarbetsnämnden hade tillstyrkts, åter från arbetsmarknadsstyrelsen men nu med direkt avslag. Arbetsmarknadsstyrelsen synes således, i direkt motsats till länsarbetsnämnden, anse att detta är att lägga sig i jordbrukspolitiken. Kvar står då frågan om vad som skall göras med dessa människor. Om upprustningen av jordbruket inte kommer till stånd kan de inte längre existera på sina gårdar. Dessa människor är för gamla för omskolning. Vilka ekonomiska insatser måste inte nu göras och säkerligen då till betydligt större kostnader? Varje annan åtgärd än den av länsarbetsnämnden ursprungligen tänkta kommer också att innebära ingrepp i dessa människors levnadsvanor med därmed åtföljande problem. Jag känner mycket väl till alla de utredningar som pågår och de olika kommittéer som har tillsatts i syfte att söka lösa sysselsättningsfrågorna i Norrland och då särskilt i Norrbotten, men detta kommer att ta sin tid. Vad vi därför kan och måste göra redan i dag är direkta punktinsatser. Vi måste också få arbetsmarknadsstyrelsen att bättre förstå hur länsorganen, som lever mitt uppe i problematiken, ser på de dagsaktuella frågorna. Det exempel jag här har anfört belyser ju nödvändigheten härav. Det aktuella läget för oss uppe i Norrbotten är att vi inklusive beredskapsarbeten, människor under omskolning samt de direkt arbetslösa har en totalsiffra på cirka 10000 människor utan ordnad anställning — den högsta siffra som något län kan uppvisa. Jag nämnde nyss att dessa statliga utredningar liksom alla länsutredningar kommer att ta tid på sig för att få något verkligt grepp om problematiken. Vår landshövding Lassinantti har vid ett tillfälle uttalat sig för att man skulle kunna tänka sig att göra Norrbotten till något slag av försökslän då det gäller näringslivsproblemen. Jag tror att han därvidlag har ganska rätt. Vi måste i första hand uppe i detta län skapa ett mer näringsvänligt klimat. Jag nämnde nyss att vad vi kan och måste göra redan i dag är direkta punktinsatser. Jag skall tillåta mig att ta upp ett antal sådana punktinsatser som jag tror är nödvändiga om vi över huvud taget skall kunna klara problemen för människorna där uppe. På den ekonomiska sektorn kan man t.ex. i detta län försöka att slopa energibeskattningen. Man kan på försök tillämpa bättre avskrivningsregler för industribyggnader, man kan förbättra — resultatutjämningsmöjligheterna, och man kan försöka med en ökad återlånerätt av AP-medel. Allt sådant skulle gynna en möjlig expansion av företagsamheten. Det finns inom skogspolitikens område en hel del som skulle kunna sättas i gång per omgående och bl.a. klara en del av sysselsättningsproblemen. Jag vill som exempel ange praktiska försök i stor skala, avseende föryngringsåtgärder jämte avverkningar och reproduktionsåtgärder i Allmänpolitisk debatt anslutning härtill, varvid även äldre svårplacerad arbetskraft kunde utnyttjas. Vi kan sätta i gång forskningsarbete kring föryngringsåtgärder i de svårföryngrade områdena i höjdlägen, vilket också tekniska experter anser vara möjligt. Vi måste ytterligare bygga ut våra skogsvägar, så att mekaniseringen kan genomföras, vilket kan krympa nollzonernas omfattning och därmed ge ökad råvarutillgång och ökad sysselsättning. Det finns inte minst i våra glesbygder i detta jättestora län en hel del punkter inom jordbrukspolitikens område som är värda att ta upp. Skulle man inte i detta län kunna få en omprövning av jordbrukspolitiken, så att bidrag skulle kunna utgå även till underhåll och förbättring av jordbruksdriften på brukningsdelar som i dag icke omfattas av den s.k. KR-verksamheten? Det exempel jag nyss angav visar att man från AMS:s sida säger nej till en sådan åtgärd, som däremot länsarbetsnämnden bedömer såsom rimlig och riktig. Vi har här i riksdagen tidigare motionerat — vi fick tyvärr avslag men det finns ju anledning återkomma — om norrlandstillägget för mjölkproduktion. Vi har inte begärt annat än en uppräkning med hänsyn till penningvärdets fall, vilket ju sedan föregående reglering i runda tal uppgår till 25 procent. Det finns också möjligheter att ge de kombinerade skogsoch jordbruksföretagen ökat rationaliseringsstöd. Ett system som under många år tillämpats i Norrland och kanske speciellt i Norrbotten är deltidsjordbruken. Deras stora betydelse för en levande landsbygd måste erkännas, och deras fortbestånd måste underlättas. Herr talman! Detta är bara några konkreta förslag. Säkerligen kan ytterligare en mångfald framläggas. Jag överräcker, herr talman, dessa av mig framräknade 11 förslagspunkter med varm hand till regeringen, som jag nu anser har möjlighet att gå från ord till handling. I ett län som Norrbotten, där staten äger merparten av alla våra rå varutillgångar, har staten också ett ännu större ansvar än på andra håll. Det gäller verkligen att handla och handla i tid.

Herr talman! Det är mycket intressant att notera hur initierad herr Brundin är om förekomsten av och upprinnelsen till detta radioprogram. Jag tycker nog att den formen och den initieringen talar för sig själva. Jag vill också mycket gärna tala om för herr Brundin att Arbetet efter åtskilliga svårigheter har fått intervjun bandad och utskriven — dvs. den del av intervjun som icke klipptes bort. När man opartiskt läser igenom denna finner man att det snarare är den intervjuande som uttalar sig än den intervjuade. Det hör väl också till bilden att det uppenbarligen måste ha varit klart att de teser som fru Barbro Jansson har lagt fram — jag har sagt det förut — inte är nya. De är inte särskilt radikala. Regeringens principdeklaration till U Thant är betydligt mer realistisk och mer framåtsyftande och innehåller egentligen samma synpunkter. Där talas ingenting om borttagande av arvsrätten såsom ett socialdemokratiskt krav. Där talas ingenting om — och det är nästan mer väsentligt — att barnen så att säga skall socialiseras. Där förekommer över huvud taget ingenting av det som sedan har tagits upp bl.a. på löpsedlar som har delats ut nämligen: »Slå vakt om familjen! Föräldrarna, inte samhället, skall bestämma om uppfostran av barnen även i åldern 3—6 år. De gifta kvinnorna skall ha rätt till valfrihet, om de vill ha förvärvsarbete eller inte. Tvång för de gifta kvinnorna att ta förvärvsarbete måste bestämt avvisas.» Detta är ingenting som någon i vårt parti har ställt sig bakom. Det är någonting som har uttolkats av radiointervjuare. Jag hoppas verkligen att den opartiska utredning som här nämnts på något sätt kan få fru Barbro Jansson att hämta sig från den kollaps som hon fick ett par dagar efter intervjun.